Fru talman! Ett stort antal kulturoch idétidskrifter lever under knapphetens kalla stjärna. Självuppoffrande ideellt arbete kan inte kompensera stigande produktionskostnader och ökade portoutgifter. Dessa tidskrifter spelar en betydande roll i kultur-, idé och samhällsdebatten. Det statliga stödet är emellertid ytterst begränsat. Budgetåret 1987/88 fick visserligen hela 223 tidskrifter statligt stöd. Men det sammanlagda stödet till alla dessa tidskrifter uppgick till ett belopp som var mindre än hälften av presstödet till Svenska Dagbladet. Trots att dessa tidskrifter är satta på svältkost föreslår utskottsmajoriteten en reell minskning av det statliga stödet. Snålheten mot kulturtidskrifterna rimmar mycket illa med det prat om satsningar på kulturen som i olika sammanhang kan höras från regeringen och från den här talarstolen. Däremot är njuggheten helt i överensstämmelse med kulturpolitiken över huvud taget. Man vill gärna ge sken av att kulturanslagen på olika områden höjs, medan det i själva verket mest handlar om att omdisponera och flytta pengar mellan olika poster. Tidigare under våren har det här i kammaren visats vad det verkligen handlar om i pengar. Slår man samman ökningen av de föreslagna kulturstöden och delar upp summan på antalet invånare, blir det faktiskt 12:50 per invånare. Det räcker inte ens till en bok för alla här i landet. Detta kan knappast anses vara en särskilt stor satsning. Det är naturligtvis många kulturområden som får vidkännas besparingar. Till dessa hör kulturtidskrifterna, men det är nu hög tid att dessa tidskrifter ges rimliga arbetsmöjligheter. Därför föreslog vi en uppräkning av det statliga bidraget med 25 9. Ett annat litet udda område som får vidkännas nedskärningar, om utskottsmajoritetens förslag går igenom, gäller punkttidskrifterna. Punktskrifter är avfattade på det enda språk som blinda personer kan läsa och skriva. Naturligtvis är det oerhört viktigt att det finns ett rikt och varierat utbud av sådana punktskrifter. Det måste finnas samhällsinformation och ett brett spektrum av litteratur. Talboksoch punktskriftsbibliotekets produktion av taloch punktskriftsböcker för lån och försäljning är av central betydelse för tillgången. Under flera år har framför allt TPB:s verksamhet med punktskriftsböcker för försäljning fått vidkännas kraftiga försämringar. Efterfrågan på sådana böcker är betydligt större än utbudet. De som kan läsa punktskrift, och tvingas göra det därför att de inte kan läsa någonting annat, har berättigade förväntningar om att verksamheten skall kunna utökas. Det är verkligen inga ohemula förväntningar. Ingen här i kammaren skulle nöja sig med det utbud av skriven litteratur som de blinda får hålla till godo med. Därför, fru talman, anser vpk att taloch punktskriftsbiblioteket bör beviljas 257 000 kr. högre anslag till punktskriftsböcker för försäljning. Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer 5 och 11.

Herr talman! På grund av en höjning av hyrvideoavgiften per kassett och införande av en avgift på säljkassetter tillförs nu filmfonden ytterligare mellan 25 och 30 milj.kr. Detta betyder att man kan bli litet generösare med dessa medel. Vi är därför glada över att vi har fått vår motion tillstyrkt. Det gäller alltså att återge konstnärsnämnden en fördelningspolitisk uppgift som den har haft tidigare. Det rör sig om en omfördelning från Filminstitutet till bl.a. unga filmare, och beloppet uppgår till 2 milj.kr. Därmed minskar man i motsvarande mån filmstödet. Inom miljöpartiet de gröna ser vi också positivt på att biografer på små och medelstora orter nu får ett aktivt stöd för sin verksamhet. Därmed förstärks filmens roll i det lokala kulturlivet i kommunerna. Det har nyss pekats på den prekära situation som landets kulturtidskrifter befinner sig i. Regeringen föreslår en höjning med 747 000 kr., vilket nog bara täcker inflationen. Vissa viktiga kulturtidskrifter har en mycket svår ekonomisk situation. Distributionen tycks också präglas av godtycklighet. Det är svårt att få ut kulturtidskrifterna till detaljistledet och sälja dem. Miljöpartiet de gröna vill öka anslaget med 2,7 milj.kr. Här är vi eniga med folkpartiet och yrkar bifall till reservation 4. Vidare föreslår vi en medelsanvisning med 2,5 milj.kr. utöver den av regeringen föreslagna, detta i syfte att stärka den svenska skönlitteraturen på marknaden. Det gäller främst utgivningsstöd till bl.a. En bok för alla samt ytterligare 15 titlar. Vidare gäller det stöd till tecknade serier för barn och ungdom samt litteratur på invandraroch minoritetsspråk. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservation 4 och vidare till reservation 6 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande finns det tio moderata reservationer som jag nu yrkar bifall till. I dessa reservationer behandlas i de flesta fall frågor där moderata samlingspartiet har velat satsa mer eller annorlunda med avsikt att höja kvaliteter eller bredda utbud. När jag har sagt detta leder det mig in på en filosofi som påminner mig om vad jag var med om i min politiska ungdom som ligger ungefär 30 år tillbaka i tiden. Jag hade långa och ingående diskussioner med bl.a. Torsten Eliasson, som torde vara bekant i denna kammare, om begreppet kollektiv kulturkonsumtion och om hur man skulle se på det här att samhället och organisationer stod för en del av kulturutbudet och att enskilda stod för annat och i vad mån det var den kollektiva kulturkonsumtionen eller enskilda människors val att möta kultur och välja kultur som var det som skulle prioriteras. När jag nu har blivit riksdagsman och kommit in i den här kretsen har jag märkt att den där debatten som vi förde för 30 år sedan är lika aktuell i dag. Reflexionen är att man fortfarande Prot. 1988/89:103 ofta mäter begreppet kvalitet i pengar — knappast, i varje fall enligt min 25 april 1989 mening för litet. I just det här betänkandet, som handlar om kulturen på massmedieområdet, möter vi den frågeställningen i stort sett i varje kommentar som vi gör i betänkandet. När det gäller kulturyttringarna, som kan stödjas mycket eller litet av riksdagen, tycks det vara så att åtminstone socialdemokraterna regelmässigt väljer att stödja sådana kulturyttringar som har samhället eller vissa folkrörelser som huvudman, under det att perspektivet blir ett annat när det gäller kulturyttringar som formats av andra. Det är intressant att notera att den frågeställningen, som varit aktuell ända sedan 1950-talet, lever kvar. Det är den som manifesteras i en hel rad av de reservationer som avgivits till kulturutskottets betänkande. Jag skall ytterst kort, herr talman, kommentera några saker som direkt ansluter till den filosofi som jag nu har redovisat. En av dessa är synen på litteratur och det vi kallar för kvalitetslitteratur. Moderata samlingspartiet framför i en reservation sin mening, att det måste vara en viktig kulturpolitisk åtgärd att se till att det finns en bred lagerhållning av kvalitetslitteratur. Är det så att man tycker det bör man också lägga fram förslag som möjliggör detta, vilket vi gör i en reservation till betänkandet. Om man tycker att kvalitetsaspekten och den filosofi jag redovisat skall prägla betänkandet bör man också se till att utgivningen av fonogram kan fortsätta och att det monopol som Svenska rikskonserter i det här sammanhanget har kan brytas. Om kvalitetsaspekterna skall gälla, herr talman, gäller det vidare att — när enskilda och enskilda organisationer i så stor utsträckning satsar på närradio och närradioverksamhet— se till att reglerna för den verksamheten förenklas, vilket vi framför i en reservation, eller att stödet till den utökas, vilket vi framför i en annan reservation. Tillsammans med centerpartiet har moderata samlingspartiet framfört uppfattningen att det är rimligt att, om vi vill höja kvaliteten i närradioprogrammen, också ge dem som så önskar möjlighet att ha reklam i närradioverksamheten, eftersom det omedelbart och i ett sammanhang skulle leda till att de fick resurser att höja kvaliteten i sin egen verksamhet. Jag noterar också mycket kortfattat att vi i de moderata reservationerna har framfört dels att det inte är riksdagens utan kommunernas sak att stödja de lokala biograferna, dels att det inte är riksdagens utan lokala organisationers och myndigheters sak att diskutera lokal programverksamhet. Jag vill avsluta med en liten kommentar till en reservation där moderata samlingspartiet och vpk har enats. Bägge partierna finner det anmärkningsvärt att vi inte kan ytterligare öka stödet till synskadades punktskriftsböcker. Vi har lagt fram ett förslag som vi fullföljt i en reservation där vi talar för mer pengar till punktskriftsböcker. Med de här kommentarerna, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer där moderata samlingspartiets representanter ensamma eller tillsammans med andra partiers representanter har framfört synpunkter.

Herr talman! Efter de övningar vi haft i eftermiddag om kulturutskottets olika betänkanden med bl.a. ett antal socialdemokratiska reservationer är det en glädje för mig att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Därefter vill jag gå över till att något kommentera de inlägg som här har gjorts. Biograferna berördes senast i Göran Åstrands inlägg. Jag vill bara konstatera att vi tycker att det är en viktig kulturpolitisk uppgift — samtliga partier med undantag för moderaterna är överens om det — att stödja mindre biografer runt om i landet. Ett nytt stöd har inrättats i bl.a. detta syfte, det s.k. stödet till parallelldistribution, som innebär att man kan göra ett större antal kopior av nya filmer så att man kan ha premiär på flera mindre platser samtidigt som man har det i de kommersiellt mer intressanta områdena av landet. Detta bidrar till att stimulera filmintresset också ute i landet. Låt mig därefter gå över till stödet till kulturtidskrifterna, som berörts i nästan alla de tidigare talarnas inlägg. Det är fel att säga att det inte sker någon ökning på den punkten. Utöver det påslag på, för att vara exakt, 747 000 kr. som föreslås i propositionen konstateras att ytterligare 1,5 milj.kr. friställs för att användas i detta syfte genom att behovet av pengar för försöksverksamhet minskar. Det innebär att man får 2,25 miljoner ytterligare i friska pengar. På ett anslag som dessförinnan låg under 19 milj.kr. — 18,7 eller någonting sådant — är detta faktiskt ett ganska hyggligt påslag. Om jag räknar rätt i huvudet är det över 12 Ze. Jag skall inte svära på den siffran men ungefär där någonstans ligger det. Stina Gustavsson tog i sitt inlägg upp En bok för alla. Vi tycker från socialdemokratisk sida liksom centern självfallet att det är viktigt att stimulera den verksamheten, inte minst med hänsyn till det nära sambandet mellan bokdistribution och utmärkta lässtimulerande insatser som finns när det gäller just En bok för alla-verksamheten. Men vi är inte så benägna att nu sätta i gång med en produktion på nordiska originalspråk i samband med den här verksamheten, bl.a. med hänvisning till att Nordiska rådet har beslutat rekommendera ministerrådet att vidta åtgärder för att få till stånd den bokserie som Stina Gustavsson här diskuterat. Dessutom vill jag gärna hänvisa till den handlingsplan för nordiskt kulturellt samarbete som kom ut någon gång kring årsskiftet och som tar upp de frågor som diskuterades i Nordiska rådet. Den är dessutom i sak en nyttig övning i att förstå nordiska språk. Det finns alltså ingen anledning att nu biträda det yrkande som centerpartiet här framfört. Vidare har man diskuterat talboksoch punktskriftsbiblioteket. Jag vill där bara göra ett allmänt konstaterande. Utskottet säger mycket klart — där tror jagt.o.m. att vi är helt överens — att regeringen, om de i budgetpropositionen föreslagna medlen visar sig vara otillräckliga, skall återkomma med förslag om tilläggsanslag. Just i morgon skall utskottet justera innevarande års tilläggsproposition i det avseendet, och den justeringen innebär just ett tilläggsanslag i det här avseendet. Också närradion har diskuterats av de flesta talarna. Jag vill bara göra det konstaterandet att det för närvarande pågår en utredning som kommer att vara klar någon gång kring årsskiftet och som tar upp de frågor som aktualiseras av flera av reservanterna. Frågan om räckvidden är ett exempel — Prot. 1988/89:103 på detta liksom frågan om närradioföreningarnas juridiska ställning och 25 april 1989 frågan om man skall ha skyldighet att använda televerkets sändare. Avgifterna kan man självfallet diskutera. Det finns dock en tanke bakom dem, även om man inte har argumenterat utifrån det: Eftersom närradioföreningarna består av lokala ideella föreningar kan föreningarna väga de insatser som man gör i närradion mot andra sätt att nå ut med information. Det kan jag tänka mig är en av tankarna bakom det här resonemanget. Sedan några ord till Elisabeth Persson. Jag menar med resonemanget när det gäller kulturtidskrifterna att det är fel att påstå att det sker en rejäl minskning. Det tror jag mig faktiskt ha kunnat visa med den sifferexercis jag hängivit mig åt. Jag skall ägna mig åt ytterligare sifferexercis. Elisabeth Persson sade att kulturstödet är 12:50 per invånare. Jag menar att det inte är det. I ett större sammanhang, som jag redogjorde för i den stora principiella debatten i eftermiddags, sade jag att de totala kulturella satsningarna är i storleksordningen 11 000 milj.kr. Placerar man decimalkommat rätt blir summan 1 250 kr. — det är inte så illa. Sådan är situationen. Herr talman! Slutligen vill jag till Göran Åstrand säga att jag faktiskt inte känner igen mig då han säger att kulturyttringar som står arbetarrörelsen och socialdemokraterna nära ensidigt prioriteras av arbetarrörelsen, medan den i stort sett struntar i andra. Först vill jag konstatera att större delen av svenskt kulturliv i så fall är socialdemokratisk, enligt det resonemang som Göran Åstrand för. Han tar sig dessutom friheten att kollektivansluta detta kulturliv till Sveriges socialdemokratiska arbetarparti — en kollektivanslutning som vi är i full färd med att upphäva. Med andra ord vill jag påstå att det inte är på det sättet. Vi skall inse att politik i det här fallet i vart fall handlar om olika värderingar. Man värderar olika saker på olika sätt i kulturlivet. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att prioritera en bred folklig kultur, självfallet under medverkan av kulturarbetare.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
Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag fascinerades av Göran Åstrands filosofi nyss när han talade om den kollektiva kulturkonsumtionen. Kollektiv kulturkonsumtion måste väl rimligen vara då man går på Operan och sitter tillsammans med tusen andra människor och lyssnar på en operaföreställning. Det är väl kollektiv kulturkonsumtion — eller när man går på bio. Men han menar inte det. Han menar att om man går till bokhandeln och köper en bok som råkar vara utgiven av En bok för alla, då är man en kollektiv kulturkonsument. Hur skall man skilja en kollektiv bokläsare från en icke kollektiv bokläsare som har köpt en bok som har givits ut av Bonniers? Det skulle vara spännande att få veta av Göran Åstrand. Jag noterade också att han vände sig mot utgivningen av grammofonskivor av Caprice. En av de skivorna beskrevs i söndags av Dagens Nyheter. Det är en jazzskiva utgiven av en grupp som heter Chapter Seven. Skivan heter 121 Thumbs Up. Det är en lysande inspelning. Det är experimentell jazz, kammarjazz och mycket exklusiv jazz, och enligt Dagens Nyheter har 89 exemplar av skivan sålts.

Herr talman! Till Åke Gustavsson vill jag säga om stödet till kulturtidskrifter: Tyvärr, det räcker inte på långa vägar. Bara ökningen av portokostnaderna för dessa tidskrifter äter upp de mesta pengarna. Kulturtidskrifternas hela verksamhet baseras i hög grad på ideellt arbete. Det är på tiden att de får rimliga arbetsmöjligheter. Det staten ger med ena handen tar den tillbaka med den andra. Ett par exempel på det är som sagt ökade portokostnader och moms. När det gäller punktskrifter för blinda är medlen redan otillräckliga, det vet vi. Det vore dessutom för dessa punkttidskrifter bra om de slapp leva på nådepengar och i stället för planering av verksamhet osv. redan från början av året kunde veta vilket stöd de verkligen kan få. Jag vill alltså upprepa mitt bifallsyrkande till våra reservationer i dessa frågor. När det gäller kulturstöd och ökning av kulturstöd påpekade jag att det var ökningen av stödet till kulturen som blir 12:50 per år om man slår ut det per invånare i det här landet. Jag vet också att det totala kulturstödet är större, men av den så omtalade satsningen på kulturen som det är fråga om blir det alltså 12 kr. och 50 öre per år.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

Herr talman! För att börja replikera på vad vice ordföranden i kulturutskottet sade, vill jag påpeka att jag inte i mitt inlägg sade någonting om arbetarrörelsens organisationer eller det socialdemokratiska partiet. Jag redovisade en filosofi som jag skall utveckla i nästa mening. Den filosofin handlade om att jag har ett mycket bestämt intryck av att insatser som samhället gör — eller som vissa folkrörelser gör — spontant får stöd i utskottet Prot. 1988/89:103 av socialdemokraterna. Jag efterlyste en bredd, Åke Gustavsson, som skulle 25 april 1989 kunna leda till högre kvalitet. Det var mitt budskap i den delen av anförandet. Det var naturligtvis trevligt att Bengt Göransson gick upp och kommenterade mitt anförande om kollektiv kulturkonsumtion. Uttrycket är inte mitt utan Torsten Eliassons, som jag samarbetade med mycket länge på 50 och 60-talen, inte minst då har var rektor på Biskops Arnö och sysslade med Föreningen Norden. Han utvecklade en syn på kultur och kulturkonsumtion som kunde dels ta sig mer kollektivistiska termer, dels ta sig mer individualistiska termer. Jag noterade i mitt inlägg att den debatten fortfarande pågår och leder till sådana ställningstaganden som i utskottet. En konkret punkt. Jag ville diskutera Caprice och fonogrammen och deras ställning. Tänk om de i stället hade arbetat under konkurrens på det sätt som moderata samlingspartiet vill i den reservation som vi nu framför. Då hade de kanske lyckats bättre med sina produkter, bl.a. den som Bengt Göransson här nämnde. Jag har alltså inte sagt att man skall hindra eller förbjuda den verksamheten. Jag har sagt att den skall breddas, så att även andra skall kunna producera fonogram på likvärdiga villkor.
Herr talman! För att undvika alla missförstånd skall jag bara säga till Elisabeth Persson att en ökning på 12 kr. och 50 öre per år alltså motsvarar 100 milj.kr. ytterligare i reformpengar. Utöver detta måste tidigare åtaganden fullföljas, t.ex. det vi nyss diskuterade om punkttidskrifterna. Vi talar om ytterligare reformpengar. Det var det ena jag ville säga. Det andra är att jag faktiskt inte tycker att det är så illa att få en uppräkning på mellan 12 och 13 96 som det i praktiken handlar om. Visst kunde vi önska att kulturtidskrifterna skulle få mer, men det är ändå en hygglig uppräkning — utan att det handlar om ytterligare reformpengar. Jag har inte mycket att säga till Stina Gustavsson mer än att än en gång hänvisa till de överväganden som sker inom nordiska ministerrådet. Vi får väl se vad som händer. Jag skall inte gräla med Göran Åstrand om hur han uttryckte sig. Om Göran Åstrand efterlyser mer bredd när det gäller det socialdemokratiska synsättet på kulturpolitiken, så välkomnar jag honom. Det är just bredden vi är ute efter. Det gäller att nå ut till breda folklager, och det gäller att nå ut och få en bred geografisk spridning. Men detta förutsätter kvalitet och mångfald — självfallet. Det har framgått av den tidigare, principiellt inriktade kulturdebatten.

Herr talman! Brottsligheten har ökat kraftigt under 1980-talet och ligger i dag på en oacceptabelt hög nivå. År 1988 anmäldes över en miljon brott. Brott mot liv och hälsa har ökat med drygt 39 26 under tiden 1980-1987. När det gäller tillgreppsbrotten var ökningen under samma period ca 26 0. Antalet misshandelsbrott har ökat från 24 000 i början av 1980-talet till 37 000 år 1988. Antalet rån har ökat från 3 200 till 4 200 under samma tid. Våldtäkterna har ökat från knappt 800 anmälda sådana 1980 till drygt 1 200 år 1988, alltså en ökning med inte inte mindre än 50 96. Den verkliga brottsnivån är emellertid betydligt högre än vad statistiken utvisar, beroende på att många brott inte anmäls. Genom intervjuundersökningar har visats att årligen var femte person drabbas av egendomsbrott och att var tjugonde person utsätts för våld eller hot om våld. Näst efter våldsbrott är naturligtvis bostadsinbrotten mest kränkande för dem som drabbas. Försäkringsbolagen har tvingats höja premierna för hemförsäkring med direkt hänvisning till det stigande antalet bostadsinbrott. På motsvarande sätt ökar kostnaderna för bilförsäkringar, bl.a. på grund av fler bilstölder och bilinbrott. Mot denna bakgrund är det mycket allvarligt att polisens resurser undergått en betydande minskning under senare år. Den främsta orsaken till denna minskning är att det alltsedan socialdemokraterna återkom till makten 1982 rekryterats alltför få nya aspiranter till polishögskolan. Under den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 antogs sammanlagt 4 124 polisaspiranter. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har endast 1 360 aspiranter antagits, alltså bara en tredjedel så många under lika lång tidsperiod. Under den senaste tioårsperioden har ca 700 årsarbetskrafter inom polisen fallit bort. Orsaken är förutom låga aspirantantagningar främst arbetstidsförkortning, sociala ledigheter och pensioneringar. Detta har lett till en poliskris. Eftersom det tar tre år att utbilda en polisman, påverkar de senaste årens låga aspirantantagningar poliskårens storlek ända in på 1990-talet. Rikspolisstyrelsen beräknar att ca 400 poliser kommer att försvinna bara under det närmaste året utan att kunna ersättas av ny personal. De årliga avgångarna beräknas till mellan 500 och 600 polismän varje år under de kommande åren. Regeringen har nu föreslagit att 600 nya polisaspiranter skall tas in till polishögskolan under kommande budgetår. Eftersom dessa emellertid inte är färdigutbildade förrän om tre år, bör enligt det moderata förslaget också 600 administrativa befattningshavare nyanställas. Många av de uppgifter som idag utförs av polismän är uppgifter som inte kräver den särskilda kompetens som följer med polisutbildningen, varför de lika väl kan utföras av administrativ personal. Genom att fler administrativa tjänstemän anställs kan alltså ett stort antal polismän frigöras för ren polistjänst. En sådan förstärkning skulle, till skillnad från ökad antagning av aspiranter, dessutom ge omedelbar effekt. Vi skulle då redan till sommaren kunna få ut fler poliser på gator och torg. Vi skulle också snabbt kunna placera ut de kvarterspoliser som dragits in men som så väl behövs i människors närhet. Regeringens åtgärd att bara tillfälligt ställa medel till förfogande för vissa administrativa förstärkningar är inte tillräcklig för att verksamheten vid polisen varaktigt skall kunna bedrivas effektivare och därmed bidra till att det besvärliga personalläget förbättras. De skador som 1980-talets minskade polisresurser har tillfogat polisens organisation, trovärdigheten till polisens arbete och rättssamhället i stort kommer med all sannolikhet att bestå under hela den resterande delen av detta århundrade. Det är därför nödvändigt att nyrekryteringen av poliser hålls på en hög nivå under lång tid framöver. Det är vidare angeläget att regeringen planerar inte bara för en fortsatt ökad antagning av aspiranter utan också för att det vid polishögskolan finns tillräcklig kapacitet och tillräckliga resurser för att utbilda ett större antal än de 600 som nu föreslagits för nästa budgetår. För att skapa utrymme för ökad antagning av polisaspiranter bör tilleller ombyggnad ske av polishögskolans lokaler i Solna. Regeringen bör snarast uppdra åt byggnadsstyrelsen att projektera de förändringar som erfordras för att åstadkomma detta. Herr talman! Även om det är väsentligt att kriminalpolitiken sträcker sig över en mängd olika fält som skola, socialtjänst, sjukvård, bostadsoch familjepolitik, måste ändå tyngdpunkten i samhällets resursmässiga insatser ligga på polisen i syfte att fortlöpande garantera medborgarna deras berättigade krav på säkerhet till liv och egendom och till att den allmänna ordningen upprätthålls. Polisen måste därför ha tillgång till tillräckliga resurser. Annars riskerar vi att få en utveckling som leder till att medborgarna tar till oacceptabla medel för att skydda sig eller tar lagen i egna händer för att beivra brottsligheten. Redan i dag förekommer olika former av s.k. medborgargarden på skilda håll i landet, och denna företeelse kan förväntas öka om den personella nedrustningen av polisen fortsätter. Ett tecken på att polisens resurser är alltför underdimensionerade för att klara ett modernt och utvecklat samhälles krav på ordning och säkerhet är att såväl privata organisationer som företag och myndigheter har börjat ägna sig åt egen polisverksamhet eller begär att få göra det. Bevakningsföretagen får en allt större marknad, och sådana kriminalpolisuppgifter som polisen av resursskäl inte klarar av fullgörs i en växande omfattning av exempelvis de stora företagen själva eller genom olika former av privata utredningsföretag. Många myndigheter, såsom exempelvis trafiksäkerhetsverket, vägverket och luftfartsverket, söker sig egna vägar när polisen inte anser sig kunna fördela tillräckliga resurser till uppgifter på dessa myndigheters sakområden. T.o.m. kommunerna överväger hur man skall kunna organisera och finansiera egna poliser. Enskilda medborgare, som har ekonomiska möjligheter, ”köper” egen säkerhet. Inte minst det sistnämnda förhållandet visar att den politik som förs av regeringen på det här området är osolidarisk, eftersom det i första hand är de svaga grupperna i samhället som drabbas. De som har gott om pengar klarar sig alltid. De har möjlighet att köpa dyra lås och dyra larmanordningar, medan övriga medborgare är helt utlämnade till den rättstrygghetspolitik som regeringen behagar föra. Herr talman! I ett rättssamhälle måste en av statens viktigaste uppgifter vara att garantera rättssäkerhet och rättstrygghet. Medborgarna skall kunna känna trygghet till liv och egendom. Om inte den personliga säkerheten är tryggad, rycks grundvalen undan för hela samhällslivet. Det samhälle som inte kan garantera medborgarna personlig säkerhet kan inte utvecklas. Polisens uppgift i rättssamhället är förutom att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten att förebygga och klara upp brott. Den s.k. uppklaringsnivån är emellertid mycket låg i vårt land. I genomsnitt klaras endast tre av tio brott upp. När det gäller exempelvis biltillgrepp är det bara 16 976 som klaras upp. Vid bostadsinbrott är siffran 10 96 och i fråga om stöld från motorfordon bara 5 96. En förstärkning av polisens resurser skulle öka upptäcktsrisken och därmed också bestraffningsrisken. Detta skulle i sin tur få en brottsavhållande effekt. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! I långa stycken kan jag instämma i vad Jerry Martinger nyss sade. Folkpartiet och moderaterna har ju också en gemensam reservation vad beträffar antagningen av polisaspiranter. I flera år har vi från folkpartiet krävt att det skall utbildas fler poliser än vad socialdemokraterna gått med på. Vi har gjort det, och vi gör det fortfarande, med hänvisning till att antalet brott har ökat, till att antalet uppklarade brott har minskat och till att det finns ett stort antal brott som över huvud taget ej anmäls till polisen, därför att medborgarna inte tycker det vara någon idé — brotten blir ändå inte uppklarade. Vi har krävt att fler poliser skall utbildas också därför att avgångarna från polisyrket har varit stora. De har t.o.m. ökat under senare tid. Det finns lediga tjänster som inte kan besättas med utbildade poliser, och man kan vara tämligen säker på att skillnaden mellan antalet tjänster och utbildade poliser kommer att öka. Regeringen har nu äntligen gått med på våra krav på fler polisaspiranter. Den vill nu öka intagningen av elever vid polishögskolan från 360 till 600. Majoriteten i utskottet kan rent av i år kosta på sig att skriva att personalsituationen inom polisen är bekymmersam. Så har det inte låtit här i kammaren, när vi under de senaste åren har diskuterat den här frågan och när våra krav har avvisats. Just därför att situationen hotar att bli ännu värre är det för oss i folkpartiet svårt att förstå att man kan säga, att det inte nu är nödvändigt att ta ställning till och planera för vårt krav på en ökning av antalet polisaspiranter åren framöver. Det är ju just ryckigheten i planeringen som varit till så stor skada, och det är för att undvika en sådan ryckighet som riksdagen enligt vår mening bör uttala att utbildningsresurserna skall byggas ut så, att vi nästa budgetår kan utbilda ytterligare 200 aspiranter. Bl.a. skulle personalläget i Storstockholm på sikt förbättras. Nu klarar inte polishögskolan mer än de 600 som regeringen föreslår under detta budgetår. Men för att man inte nästa år skall kunna säga att utbildningsresurserna inte räcker till vill vi nu ha ett uttalande om att resurserna skall byggas ut så att vi nästa år kan kräva att ytterligare 200 aspiranter antas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 liksom till reservationerna nr 4 och 7. Det behövs inte bara fler poliser utan också bättre resurser till polisen. Detta har rikspolisstyrelsen krävt, och det är ett krav som vi i folkpartiet stödjer. Vi vill att polisen skall få 5 milj.kr. utöver vad regeringen föreslår, och vi vill ge statens kriminaltekniska laboratorium möjlighet att utveckla den så viktiga DNA-tekniken genom att låta laboratoriet anställa två biologer. Det är innebörden av reservationerna 4 och 7.

Herr talman! I ett rättssamhälle som det svenska har polisen en mycket viktig uppgift. Uppgiften innehåller många delar. En självklar del är att avslöja brottslingar, men när det gäller att i ett mer långsiktigt perspektiv minska brottsligheten kan det förebyggande arbetet vara minst lika viktigt. Jag tänker på kvarterspolisens arbete, som är ett sätt att påverka i förväg genom närvaro — men också på polisens arbete med upplysning i skolor samt till föräldrar och organisationer. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med ytterligare uppräkningar av ytterligare polisiära arbetsområden — men de är många. Känslan av trygghet hos gamla och handikappade — särskilt i storstäder — är istor utsträckning också beroende av tillgång på poliser som syns på gator och torg och andra platser där människor uppehåller sig. Bara det faktum att poliser finns ute bland folk, utan att för tillfället ha någon annan speciell uppgift, har en välgörande inverkan på människors känsla av trygghet. Det är viktigt att polisen har goda arbetsförutsättningar och att det finns poliser i tillräckligt antal. På båda dessa områden finns det brister i dag som är allvarliga. När det först gäller de materiella förutsättningarna är behovet stort av förbättringar på lokalsidan på många håll i landet. Många motioner har väckts, och det är inget tvivel om det välgrundade i de flesta förslagen. Här sker dock en kontinuerlig nyoch ombyggnadsverksamhet i takt med att ekonomiska resurser kan anvisas. När det gäller tillgången på utbildade poliser är situationen avsevärt värre. Speciellt besvärliga är förhållandena i Stockholmsområdet. Men även om man tar hela landet i betraktande finner man att polisbristen är ett problem. Under 1988 har dessutom spontanavgångarnas antal ökat, och prognosen pekar på att obalansen mellan antalet tjänster och tjänsteinnehavare inte bara kommer att bestå utan kommer att förstärkas under kommande år. Det är alldeles tydligt att man både måste utbilda fler för polisyrket och sätta in åtgärder så att de utbildade inte finner för gott att lämna yrket. Centerpartiet har föreslagit en rad åtgärder som skulle medverka till en förbättring inom polisväsendet. Vi föreslår t.ex., utöver vad regeringen föreslagit i propositionen, ytterligare 10 milj.kr. att användas för rekryteringsfrämjande åtgärder. Eftersom det tar tid att uppnå effekt på antalet poliser genom ökad utbildning, menar vi att det är nödvändigt att redan nu ta ställning för högre intagning till polishögskolan under en längre följd av år. Det räcker inte med ett enstaka år, som regeringen föreslagit. Vi säger också från centerns sida att man bör räkna med att det kommer att krävas högre utbildningskapacitet än den nuvarande, som innebär möjlighet att utbilda 600 aspiranter. Därför föreslår vi att möjligheterna till regionalisering av viss del av en utökad polisutbildning undersöks. På litet längre sikt bör nya administrativa tjänster tillskapas för att ge möjlighet att varaktigt avlasta utbildade poliser sådana arbetsuppgifter som kan skötas av andra. Men för att tillräcklig effekt skall uppnås krävs alltså både fler utbildningsplatser för poliser och att vissa arbetsuppgifter förs över till annan personal. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 3 och 6 i betänkande nr 15 från justitieutskottet.

Herr talman! Polisens arbete har under lång tid varit föremål för en omfattande debatt, som inte i alla avseenden varit positiv. Därför tycker jag att det är särskilt glädjande att konstatera att så många unga människor söker sig till polisens utbildning. Antalet sökande till utbildningen för nästa budgetår är ca 2 200. Av dessa skall 600 plockas ut. Jag tycker att detta vittnar om en tro på polisens verksamhet och om att poliserna önskar göra ett bra jobb. Detta bestyrks också av intervjuer i massmedia. Herr talman! Till detta betänkande har fogats ett antal motioner som har resulterat i sju reservationer. Jag vill redan nu yrka avslag på samtliga motioner och reservationer. I reservation 1 krävs ytterligare pengar för rekryteringsbefrämjande åtgärder. I reservationerna 2 och 3 krävs fler antagningar till polishögskolan, och i reservation 4 krävs ökat anslag till statens kriminaltekniska laboratorium. I vad gäller anslag till lokala polisorganisationer har avgivits två reservationer. Slutligen finns en reservation för ökat anslag till utrustning inom polisväsendet. Jag vill kort kommentera reservationerna. Regeringen har beslutat om ytterligare 5 milj.kr. till rekryteringsbefrämjande åtgärder under innevarande budgetår. Givetvis måste man från regeringens sida följa utvecklingen noggrant och om så skulle erfordras komma tillbaka med förslag till ytterligare åtgärder. Till polishögskolan tar man emot högst 600 aspiranter. Det är ett beslut som alla partier i dag är överens om, dvs. att det skall antas 600 aspiranter under innevarande budgetår. Jag tycker inte att det är meningsfullt för riksdagen att i dag fatta beslut om en fortsatt ökning av antalet polisaspiranter. Jag tycker att man först skall avvakta och se hur de åtgärder som finns redovisade i budgeten och i betänkandet kommer att påverka personalläget inom polisen. Inom regeringskansliet bereds ett förslag om samordning av det rättsmedi Prot. 1988/89:103 cinska, rättstekniska och kriminaltekniska undersökningsväsendet. Jag 25 april 1989 finner i dag ingen anledning att föregripa resultatet av det arbetet. Under innevarande budgetår kommer 66 milj.kr. av lönemedlen för polismanstjänster att kunna användas för förstärkningar på den adminstrativa sidan. Ett motsvarande beslut kan vi också vänta oss för det kommande budgetåret. De medel som är anslagna till utrustning inom polisväsendet, 40 milj.kr., bedömer vi bör räcka för innevarande budgetår. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! För tids vinnande ber jag att få instämma med Lars Sundin.

Herr talman! Det är roligt att höra att de tre borgerliga partierna instämmer i att allt är precis lagom. Jag tycker också att 600 nya polisaspiranter är precis lagom i år. Detta bevisar att vi som parti kan ändra oss från 360 till 600 aspiranter. Jag tycker att vi skall krediteras för detta. Det finns då hopp om att vi även fortsättningsvis kan ändra oss om behovet är lika stort.
Herr talman! Socialdemokraterna skall inte krediteras för att 600 aspiranter antas i år. Det går inte att anta fler än 600 aspiranter i år på grund av den politik som socialdemokraterna har fört. Utbildningsresurserna på högskolan klarar inte av fler aspiranter. Vi skulle gärna ha sett att ytterligare aspiranter hade antagits i år. Det fanns ju så många som ville börja aspirantutbildningen på polishögskolan, men resurserna räckte inte till. Vi vill redan i år se till att resurserna byggs ut så att det redan nästa budgetår kan antas fler aspiranter.
Herr talman! Ulla-Britt Åbark säger att det inte är meningsfullt att i dag fatta beslut om en fortsatt ökning av antalet aspiranter. Jag vill då ännu en gång betona att det inte går att anta fler aspiranter i år, eftersom polishögskolan inte är anpassad till fler än 600. Vi måste därför planera för ökad intagning framöver, bl.a. med en utbyggnad av polishögskolan. Glöm inte bort, Ulla-Britt Åbark, de siffror som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Under de sex borgerliga regeringsåren antogs 4 124 polisaspiranter. Men under de sex senaste socialdemokratiska regeringsåren har bara 1 360 aspiranter antagits. Det är väl självklart att det har blivit ett kraftigt underskott under denna tid som det kommer att ta lång tid att reparera. Det är därför som vi vill försäkra oss om att det finns resurser framöver för att så snabbt som möjligt kunna reparera underskottet.
Herr talman! Jag vill bara ännu en gång understryka vikten av att man har en fasthet i planeringen så att det känns meningsfullt för unga människor att planera för en utbildning inom det här yrket. Man bestämmer sig inte i en handvändning för vilken utbildning man vill inrikta sig på. Därför är detta viktigt. Sedan vill jag från centerns sida understryka att det är viktigt att man överväger en regionalisering. En viss del av problemet att man inte kan anta fler aspiranter beror på en överhettning i Stockholmsområdet, dvs. det finns svårigheter att bygga här. Därför vill vi att man ser över denna regionalisering.

Herr talman! Det har sagts många kloka ord i denna debatt, och jag vill instämma i vad Jerry Martinger, Lars Sundin och Anders Svärd tidigare har sagt. Då jag själv är polis vill jag ändå lämna några synpunkter i det här ärendet. I dag är svensk polis inne i en mycket besvärlig situation. Personalläget är prekärt, samtidigt som ärendebalanserna bara ökar. Sedan flera år tillbaka har det skett en numerär minskning av antalet poliser. Det har också under flera år varit en alltför knapp intagning till polishögskolorna, samtidigt som avgången från polisyrket ökat. Dessutom har brottsligheten ökat, som vi har hört även från andra talare i dag. Detta har gjort att vår polismakt i dag står inför stora problem när det gäller att upprätthålla den ordning och säkerhet i samhället som vi förespråkar. Antalet vakanser i Stockholm är rekordstort. Men det gäller också på andra håll i landet. Många av dessa vakanser har uppkommit bl.a. genom delpensioner, tjänstledigheter osv. Dessa vakanser får inte utannonseras, och det gör att det blir ett stort antal tomma tjänster. Samtidigt har antalet extra polismän minskat. I mitt hemlän t.ex. har vi inte fått någon tilldelning av extra polismän de senaste åren. Det ser inte ut som om vi skulle få någon extra polisman under de närmaste åren. Det kommer att innebära stora svårigheter. Det är nu flera år sedan Svenska Polisförbundet varnade för denna utveckling. Men regeringen lyssnade inte på varningssignalerna. I dag står vi = Prot. 1988/89:103 med ca 800 avgångar per år från polisyrket. Intagningen av aspiranter har 25 april 1989 glädjande nog ökat till 600. Men trots beslutet om ökad intagning finns det fortfarande ett stort glapp på ca 200 poliser. Sedan skall vi komma ihåg, som också har sagts här, att det tar tre år tills polisaspiranterna är utbildade och kan klara ett självständigt arbete. Detta gör att det under många år kommer råda brist på poliser. Varför har det blivit så? Egentligen finns det flera orsaker. Personalläget har ju varit besvärande under många år, samtidigt som brottskurvan har stigit. Sammantaget har detta gjort att arbetsbelastningen på den enskilde polismannen har blivit allt hårdare. Detta i kombination med många gånger obekväma arbetstider, dåliga lönevillkor och övriga arbetsförhållanden har gjort att många poliser sökt sig andra arbetsuppgifter. Vi har en bra poliskår i Sverige. Vi måste på olika sätt arbeta för att försöka behålla de poliser vi har i tjänst. Det gäller både här i Stockholm och i övriga landet. Att det är brist på poliser är inte enbart ett Stockholmsfenomen. Bristen finns i hela landet. Läser man i olika länstidningar finner man att på de flesta platser finns det problem på grund av att poliserna är för få. Även om jag under några år har varit tjänstledig från polisen har jag ändå en regelbunden kontakt med mina gamla kolleger. Att döma av de signaler som jag har fått känner många poliser i dag en uppgivenhet inför de problem som de står inför. I Stockholm finns det inte tillräckligt med poliser för att övervaka allmän ordning och säkerhet. Det är likadant på kriminalavdelningarna, där obalanserna är större än någonsin. Ute i landet, i städer som Arvika, Hagfors, Säffle och Karlstad är förhållandet detsamma. Oftast finns det bara en polispatrull att tillgå under kvällstid. Denna patrull skall då hinna med att hålla ordningen under kontroll på våra gator och torg, samtidigt som den skall hinna med alla övriga utryckningar som kan gälla rattfylleri, stölder, trafikolyckor m.m. Allmänheten blir då ofta upprörd över att det inte kommer polis till platsen när någonting har inträffat. Man kan bara konstatera att poliserna inte hinner med, hur hårt de än sliter. Därför måste vi uppmuntra de poliser vi har — bl.a. genom att förbättra deras arbetsförhållanden — samtidigt som nyrekryteringen av poliser måste ökas. Vi måste sätta in personalbefrämjande åtgärder i olika former. Vi måste också visa uppskattning över de poliser vi har. Även de är människor och behöver ibland en klapp på axeln. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 6.

Herr talman! Jag har tillsammans med några andra socialdemokrater väckt två motioner. Den ena handlar om intensifierad bekämpning av ekonomisk och annan organiserad brottslighet, och den andra handlar om bekämpning av brott med etnisk bakgrund. I den sistnämnda motionen kräver vi att bekämpning av denna brottslighet skall bli ett fjärde prioriterat område i det brottsbekämpande arbetet. Utskottet har hemställt att båda motionerna avslås, och de väsentliga yrkandena har inte heller blivit föremål för något tillkännagivande från utskottets sida. När det gäller motionen om ekobrott säger utskottet att det inte fordras några uttalanden från utskottets sida. Situationen är — som vi belyser i motionen — mycket allvarlig, vilket också visas i en färsk rapport som kommer från både polis och åklagare. I rapporten talas det om att vi inte längre når statsmakternas mål i fråga om att bekämpa ekobrotten. En del fall är påbörjade. Åtal skulle kunna väckas i dag, men åklagarna har inte tid. Hela vägen saknas det resurser och utbildad personal. Chefen för Stockholmspolisens ekorotel uttrycker detta så här: Det finns inte bara flaskhalsar. Alltihop är en enda flaskhals. Han avslutar med att säga att politikerna har glömt ekobrotten. Kampen mot ekobrottsligheten är hotad. I en tidigare proposition har det medgivits att resurserna för bekämpande av ekobrottsligheten har varit eftersatta. Något sådant uttalande finns inte i årets budgetproposition. Inte heller utskottet fäster något avseende vid detta. Enligt min mening är det helt klart att det nu fordras en intensifierad satsning på bekämpande av ekobrottsligheten, om de mål som man tidigare eftersträvat för denna verksamhet skall kunna nås.

Det är en typ av brottslighet som dess värre förekommer i alltför stor utsträckning. Det är en brottslighet av sådant allvar, att den är fullt jämförbar med narkotikabrottslighet, ekobrottslighet och våldsbrottslighet. När man nu talar så mycket om att bekämpa rasism, vore det därför i hög grad på sin plats att man verkligen skulle kunna ta mod till sig och förklara att också bekämpandet av dessa brott skall tillhöra ett prioriterat område.

Herr talman! Som en av motionärerna har jag anmält mig som talare vid behandlingen av detta betänkande. Jag vill börja med att tacka för att utskottet välvilligt har behandlat våra önskemål om att uppmärksamma kvarterspolisens betydelse. I vår motion, Ju216, har vi — några socialdemokrater från Stockholm — försökt peka på lösningar och eventuellt en omfördelning av resurser i samhället för att hjälpa polisen i dess arbete. Jag har under åren haft samarbete med kvarterspolisen i Stockholms södra förorter. Våra föreningar har kämpat för att behålla kvarterspolisen, vilket även socialarbetare, skolan, fritidsorganisationer och barnomsorgen har gjort. Många är oroade. Tjänsterna är inte tillsatta och om utvecklingen fortsätter finns det snart inga kvarterspoliser kvar. När man ropar efter uryckningsresurser och när polisen klagar över situationen inom trafikbevakningsområdet, är det inte så lätt att lösa den här Prot. 1988/89:103 frågan. Därför hoppas jag innerligt att utskottets tankar leder till snabba 25 april 1989 resultat hos de instanser som har avgörande inflytande över utbildning och

Herr talman! När polisen har gjort sitt, då kommer turen till åklagare och domstolar att gripa in. Nyss debatterades polisväsendet och nu är det alltså tid för åklagaroch domstolsväsendet. Låt mig börja med att citera justitieministern i budgetpropositionen. Hon skriver: ”Huvuddelen av verksamheten inom justitiedepartementets verksamhetsområde avser uppgifter som direkt eller indirekt regleras genom lagstiftning. Myndigheterna har begränsade möjligheter att själva påverka verksamhetens omfattning. Ytterst bestäms denna till stor del av brottsutvecklingen och inom de olika delområdena av sådana faktorer som antalet anmälda brott, mängden mål och dessas svårighetsgrad”. Herr talman! Det finns från oppositionens sida ingenting att invända mot den beskrivningen. Det är så som justitieministern skriver — man kan inte påverka situationen i så hög grad. Inom våra domstolar går det visserligen att planera arbetet genom att t.ex. bestämma dag för huvudförhandling, vilka som skall tjänstgöra på vilka avdelningar och vilka som skall ha jourtjänstgöring. En domstol kan emellertid inte säga att nu beslutar vi att avgöra x antal mål nästa år. Det kanske kommer in dubbelt så många mål eller hälften så många. Ingetdera av exemplen vore särskilt realistiskt. Däremot är det helt realistiskt att räkna med att antalet mål vid våra domstolar stiger. I domstolarna råder ingen valfrihet. Inkomna mål skall och måste avgöras. Nu vet alla som har intresserat sig för frågan att arbetsläget i de svenska domstolarna under de senaste åren har blivit sådant att den enda rätta karakteristiken är att säga att det råder en kris. Regeringen tycks inte riktigt vilja medge det, men man talar åtminstone om en hotande kris. Bara det är illa nog. Att det råder oro i kanslihuset märks på den debatt som inte bara förs här i riksdagen utan också i tidningsspalter, på möten och på arbetsplatser. Landets hovrättspresidenter har t.o.m. bett att få komma till justitieutskottet för en hearing. De om några kunde där vittna om en ström av avhopp från domarbanan och om stora svårigheter att rekrytera personal. 133 Herr talman! Mot den bakgrunden har vi från folkpartiets sida sett det nödvändigt att öka anslaget till domstolsväsendet. Vi är ense med utskottsmajoriteten och står t.ex. bakom utskottets skrivningar om vikten av att den dömande och rättsvårdande verksamheten hålls på en hög nivå. I motsats till majoriteten, socialdemokraterna, tar vi emellertid konsekvenserna och anvisar i två reservationer ytterligare medel till de allmänna domstolarna och till förvaltningsdomstolarna. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 6. Låt mig också understryka att när vi från folkpartiets sida anvisar ytterligare medel till förvaltningsdomstolarna, gör vi det i akt och mening att det därmed skall bli möljigt att förkorta handläggningstiderna i framför allt skattemålen. Till sist vill jag i detta ärende med anledning av en folkpartimotion hänvisa till ett särskilt yttrande där vi har understrukit hur viktigt det är för enskilda människor att handläggningstiderna för bouppteckningar förkortas avsevärt.

Herr talman! Utskottets ledamöter är kortfattade i kväll. Jag skall försöka att följa den linjen. I anslutning till behandlingen av budgetpropositionens avsnitt om domstolsväsendet har moderata samlingspartiet i motion JU241 anvisat 7,3 milj.kr. utöver regeringens förslag. Därmed har moderata samlingspartiet tillmötesgått domstolsverkets anslagsäskande inför nästkommande budgetår. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 3 och 7 i utskottets betänkande. Det är inte så sällan som vi från den här talarstolen får höra av socialdemokrater hur bra tillståndet är i landet på olika områden. Jag vill som ett närliggande exempel fästa kammarens uppmärksamhet på den debatt som strax före denna pågick i kammaren. Socialdemokraterna har i stort sett under åren 1982—1989 hävdat att rättstryggheten ökar på gator och torg med ett minskat antal poliser. När den kaotiska situationen uppstod och plötsligt fanns runt hörnet vände man 180 grader under galgen. Nu blev oppositionens kritik från tidigare år under 1980-talet den högsta klokskapen. Herr talman! Rättssamhället mår inte bra av en kortsiktig och ryckig politik. Är det något område där vi moderater förespråkar planmässighet och långsiktighet så är det inom rättsväsendet. Ett effektivt och väl fungerande domstolsväsende är en central hörnsten i rättssamhället. Domstolarnas fria ställning i vårt land ger medborgarna den garanti som behövs för trygghet i rättskipningen. Om domstolarnas möjligheter att svara för en korrekt rättstillämpning emellertid minskar genom att pengar och resurser uteblir, vittrar tryggheten och rättssäkerheten sakta sönder. Herr talman! Lika litet som vi kan förse demokratin eller neutraliteten med prislappar kan vi förse rättssäkerheten och rättstryggheten med prislappar. Prutningar och krympningar inom rättsväsendets centrala delar är ägnade att skapa rättsosäkerhet och rättsotrygghet. Justitieutskottet har vid några tillfällen besökt två av Sveriges största tingsrätter, tingsrätten i Stockholm och tingsrätten i Göteborg. På en rad andra sätt har utskottet också fått sig till del — vilket Karin Ahrland pekade på — uppgifter om hur allvarligt läget är, inte minst i hovrätten. Trots denna tilltagande kris i domstolsväsendet prutar nu regeringen på resurserna. Jag skulle vilja ställa följande fråga till majoriteten i det här ärendet: Vad är det som får er att i ett läge, där domstolarna i dag befinner sig i en alltmer tilltagande kris, lägga fram ett förslag som med runt 7 milj.kr. underskrider äskandet från domstolsverket? Herr talman! I övrigt vill jag instämma i vad Karin Ahrland sade om tillståndet inom rättsväsendet och i domstolarna. Hon gav en ganska bra skildring därav. Det är också utifrån den skildringen man skall se allvaret i prutningen på domstolsverkets äskande.

Herr talman! I de flesta fall är miljömålen av mycket komplicerad natur. Miljömålen är ofta kombinerade med ekonomisk brottslighet. Det fordras ofta mycket djupa kunskaper på det tekniska, kemiska och biologiska området av dem som skall handha miljömål. Dessutom är miljölagstiftningen föremål för en utredning. Man eftersträvar en mera samlad miljölagstiftning. Antalet miljömål har varit mycket litet. Trots detta är man från utskottsmajoritetens sida nöjd med den kompetens som finns inom åklagarorganisationen och polisorganisationen i vad gäller miljömål. Hur förklarar man detta? Man säger att ett trettiotal åklagare och ett fyrtiotal poliser i Sverige redan har fått utbildning. Dessutom tänker man faktiskt utbilda några åklagare till inför nästa år. Vi i centern anser att detta inte kan vara tillräckligt i utbildningsväg.

Därför är vi från centerns sida mycket förvånade över att utskottsmajoriteten inte ställer upp på ett uttalande, där vi kräver ökad utbildning inför framtiden. Det är nu två veckor sedan jag besökte hovrätten i Malmö tillsammans med utskottets ordförande Karin Ahrland. Där togs också frågan om miljöutbildning upp. Även här efterlyste man från hovrättens sida fortbildning på miljöområdet. Ingen av de närvarande där hade fått någon fortbildning på miljöområdet, avslöjade man. Man ville gärna ha det, men man hade inte fått det. Man trodde att det berodde på besparingar. Vi menar att det är helt klart att fortsatta utbildningsinsatser behövs såväl inom domstolarna och åklagarväsendet som inom polisen. När det gäller centerns krav på en särskild åklagare för miljöfrågor kan jag delvis hålla med majoriteten om att det är viktigt att alla åklagare skall ha sådan kompetens. Det är också målet. Men nu har inte alla åklagare den kompetensen, påstår vi i alla fall, bl.a. beroende på att det finns så litet erfarenhet på detta område, att det har varit så få mål och att dessa är så komplicerade. Eftersom man har särskilda åklagare när det gäller ekonomisk brottslighet, där målen i många fall inte är så komplicerade som miljömålen, borde man nu i en inledningsfas ha särskilda åklagare även på detta område. Man kan ju t.ex. tänka sig att en van miljöåklagare biträder andra åklagare i sådana här fall. Med tiden skulle då behovet på detta område minska. I dag bedömer vi dock att särskilda åklagare behövs. När det sedan gäller anslaget till de allmänna domstolarna kan vi från centerns sida, och även från övriga som har talat här tidigare, bara beklaga att regeringen har ställt alltför hårda rationaliseringsoch besparingskrav på domstolarna under en längre tid. Detta är en av orsakerna till krisen — jag påstår att det är kris inom domstolsväsendet nu. Ärendebalanserna har ökat kraftigt, inte bara i hovrätterna. Arbetsbördan är fortfarande allvarlig även i tingsrätterna. Personalen anser själv att rättsordning och rättssäkerhet är i fara, därför att man får skynda på med målen och inte hinner fördjupa sig ordentligt i dem. Arbetet har blivit stressande och ansträngande. Samtidigt har man inte fått den tekniska utrustning man anser sig vara i behov av. I centerns motion, där vi följer upp kravet från domstolssidan på ytterligare resurser, talar vi också om förstärkning av personal, utbildning och ADB-utrustning. Herr talman! När det gäller ersättning till nämndemännen är centerns uppfattning känd sedan tidigare. Vi anser att lika insatser skall ersättas lika. Vår syn innebär alltså lika lön för lika arbete. Arbetsinsatsen för de förtroendevalda nämndemännen är oberoende av den inkomst de har i sitt ordinarie yrke. Här kan vi jämföra med det synsätt vi har, i alla fall de flesta av oss, när det gäller ersättning för övriga förtroendevalda. Jag tänker då på kommunfullmäktigeledamöter, dem som sitter i nämnder och i länsstyrelser. Här följer man principen lika lön för lika arbete. Varför kan inte en majoritet ställa upp på att denna princip också borde gälla nämndemännen? Slutligen när det gäller handläggningstider kan jag nämna att omloppstiden i skattemål har ökat från 20 till 21 månader, trots att vi från utskottets sida förra året uttalade att omloppstiden måste minska. Denna ökning har skett trots att antalet inkomna skattemål har minskat med 10 96. Ärendena har blivit svårare, och det är ett skäl till denna utveckling. Jag är mycket väl medveten om att arbetssituationen på domstolssidan är pressande och att det är ett skäl till att omloppstiden har ökat. Men ett uttalande om att ett beslut i länsrätten skall fattas senast under andra året efter taxeringsåret skulle faktiskt vara ett starkt skäl till att regeringen inte kan fortsätta att göra besparingar och indragningar på domstolssidan när det gäller länsrätterna. Då har man ju satt upp ett mål. Detta mål måste dessutom vara självklart att uppnå, eftersom de människor som väntar på att deras taxeringsmål skall avgöras är mycket utsatta när det gäller fortsatt behandling av deras taxering. De nya besluten är ofta beroende av tidigare beslut i taxeringsärenden. Därför behöver man ha besked innan nästa års taxering skall avgöras. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 8.

Herr talman! Vilken betydelse man tillmäter nämndemannamedverkan i rättsväsendet visar sig på olika sätt. Vi har nyss fått en proposition med förslag om att antalet nämndemän skall skäras ned igen. Ersättningsnivån för nämndemannauppdrag är även den ett mått på vilken betydelse man Prot. 1988/89:103 tillmäter nämndemännen. 25 april 1989 Nämndemannauppdraget innebär olika ekonomiska konsekvenser för Anslag till åklagar För många privatanställda med fullt löneavdrag innebär ett nämndemannauppdrag en ekonomisk förlust. Det har varit intressant att söka bakåt i justitieutskottets betänkanden. 1979 diskuterades hur man skulle komma till rätta med snedrekryteringen inom nämndemannakåren, och arvodena höjdes. Sedan har frågan varit uppe varje år. Så sent som i fjol fick vi en ändring i rättegångsbalken. Vi fick nyval och krav på att valförsamlingarna skulle eftersträva en allsidig representativitet i nämndemannakåren. Domstolsverket fick även i uppdrag att komma med en redovisning av sammansättningen inom nämndemannakåren, ett år efter valet, i fråga om kön, ålder och yrke. Denna redovisning skulle vara klar före den 1 april i år men är ännu inte klar. Av tidningen Nämndemannen kan man dock förstå att det inte har blivit så värst mycket bättre. Jag tror att man har anledning att befara att det inte blir en representativ sammansättning av nämndemannakåren förrän man är beredd att betala full ersättning för inkomstbortfall. Att åta sig ett uppdrag som nämndeman innebär ju att man får sätta till mycket fritid. Det krävs också en hel del annat av en nämndeman. Att därutöver kräva att den som har ett sådant uppdrag skall göra en ekonomisk förlust är att gå för långt. Härmed yrkar jag bifall till reservation 4 av vpk. Vpk kommer även att stödja reservation 2 angående miljöutbildning för bl.a. åklagare.

Herr talman! Den samlade miljölagstiftningen i Sverige är svåröverskådlig och hänger inte samman så väl alla gånger. Det vet vi. Den är dessutom mycket svår att tillämpa i praktiken, både för enskilda och myndigheter. Miljöpartiet hoppas att det skall bli ändring i fråga om detta och har lagt fram förslag om en samlad miljöbalk. Men även om miljölagstiftningen blir lättare att förstå och att tillämpa behöver alla utbildning. Miljöfrågorna är så komplexa och så övergripande. Det behövs utbildning för tekniker, för ekonomer, för poliser och inte minst för åklagare som skall döma i miljömål. I dag är antalet miljömål inte så stort, men i framtiden kommer det att bli större, var så säkra på det. Utbildningsbehovet blir absolut inte tillfredsställt enbart genom att utskottsmajoritetens förslag går igenom och med de satsningar som görs innevarande budgetår. Jag är lika förvånad som Ingbritt Irhammar över att det finns så litet stöd för denna motion och att det inte finns förståelse för betydelsen av kunskaper på miljöområdet. Hur skall domstolarna kunna döma rätt, och hur skall miljömål kunna upptäckas, om inte kunskaperna hos berörda personer är tillräckligt stora? Det gläder mig att vpk enligt Berith Eriksson stöder denna motion. Om vi hade haft mer tid att diskutera denna fråga i utskottet, tror jag att fler hade gett sitt stöd till motionen och reservationen med anledning av denna motion, 137 som handlar om miljöutbildning inom åklagaroch polisväsendet. Det är alldeles nödvändigt att utredare och åtalande myndigheter är väl förtrogna med gällande lagstiftning inom ett så komplext område som miljöområdet. Men det är också nödvändigt att de har grundläggande kunskaper i t.ex. biologi. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. När det gäller moment 6, utbildning om arbetsmiljöbrott, har miljöpartiet de gröna fogat ett särskilt yttrande till betänkandet om detta. I detta yttrande sägs att det är glädjande att riksåklagaren har varit förutseende nog att ta initiativ till en kompletterande utbildning av åklagarna inom just arbetsmiljöområdet. Detta område har under en ganska lång tid varit eftersatt. Miljöpartiet avvaktar därför med spänning resultatet av riksåklagarens översyn av utbildningen som för närvarande pågår. Miljöpartiet ser också med spänning fram emot förslag till nya rättsregler när det gäller arbetsmiljöbrott.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 14 och avslag på samtliga reservationer som har fogats till betänkandet. När det gäller anslag och medelstilldelning i fråga om åklagarväsendet föreligger det enighet. Däremot finns det en reservation i betänkandet om en särskild statsåklagare för miljömål. Men framför allt har tyngdpunkten lagts på reservationen om utbildning av åklagare och poliser när det gäller miljömål. Utskottet har ganska utförligt beskrivit vad som har gjorts och vad som nu är på gång. Denna utbildning kommer att fortsätta, särskilt i fråga om åklagare. I den översyn av grundutbildningen för åklagare som pågår inom riksåklagarens kansli läggs särskild tyngd vid utbildningen om miljöbrott, dvs. mot den yttre miljön, och vid arbetsmiljöbrott. När det gäller domstolsväsendet föreligger det i grunden en god enighet om principerna, vilket är utomordentligt bra. Karin Ahrland citerade justitieministern, och jag kan naturligtvis instämma i det citatet som en allmän utgångspunkt för vår inställning när det gäller vikten av att ha ett väl fungerande domstolsväsende. Socialdemokratins intresse för domstolsväsendet och dess uppgift att tillgodose människors anspråk har dokumenterats i flera olika sammanhang. Låt mig i det korta perspektivet erinra om att regeringen i höstas beslutade om särskilda medel till särskilt arbetstyngda domstolar. Detta har sitt intresse med tanke på att samtliga partier under våren 1988 fattade beslut om den särskilda anslagsramen för lönerna, men regeringen såg till att extra anslag utgick till domstolsväsendet. I föreliggande förslag har inte det s.k. huvudförslaget tillämpats. Anslaget tillförs i stället ytterligare resurser, bl.a. drygt 7 milj.kr. för personal, 1,5 milj.kr. för en ADB-satsning och 1,5 milj.kr. för utbildning. Herr talman! Även om ambitionen är att vi inte skall uppehålla oss alltför länge vid detta ärende vill jag gärna säga att det är angeläget att de mest arbetstyngda domstolarna får personalförstärkningar. Men det är också angeläget att den sedan några år pågående satsningen på ADB-stöd i domstolsarbetet kan fortsätta. Vi har kunnat konstatera, vilket också har framkommit vid hearingar under beredningsarbetet och vid en hearing som utskottet har haft med domstolsverket, att anslagsmedlen för närvarande nog är tillräckliga för att ADB-planerna skall kunna fullföljas. Att utskottsmajoriteten ser allvarligt på situationen inom både de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna framgår av att det görs tillkännagivanden till regeringen där den stora oro man känner framgår. Utskottsmajoriteten pekar också på att det finns möjligheter att återkomma med ytterligare anslagsäskanden om arbetsläget skulle bedömas vara bekymmersamt. Jag vill gärna framhålla detta, eftersom det visar att utskottsmajoriteten ser utomordentligt allvarligt på situationen inom domstolsväsendet. När det gäller ersättning till nämndemännen föreslås en höjning av grundarvodet, vilket från principiella utgångspunkter kan tillfredsställa bl.a. centerpartiet. Utskottsmajoriteten måste emellertid konstatera att de pengar som finns till förfogande bäst används om det finns ett grundarvode och möjlighet att till de nämndemän som faktiskt får ett inkomstbortfall ge en ersättning för detta. Jag tror också att storleken på det sammantagna arvodet ligger på en sådan nivå att det är möjligt att rekrytera nämndemän på en mycket bred bas i befolkningen, vilket är angeläget. Ingbritt Irhammar sade att det är principiellt riktigt med samma arvode för samma arbete. Det ligger naturligtvis något i detta. Samtidigt vill jag emellertid peka på den utredning som har gjorts om ersättningar till förtroendevalda. I den utredningen pekas det på att inkomstbortfall skall ersättas men att även det arbete som utförs skall ersättas. Jag har därför den bestämda uppfattningen att utvecklingen i kommuner och i andra församlingar går i en sådan riktning att ett arvode utgår för själva arbetet men att även det faktiska inkomstbortfallet ersätts, men givetvis måste det finnas ett tak för detta. Herr talman! Handläggningstiderna i skattemål är en fråga som har diskuterats vid flera tillfällen, och det har fattats ett principbeslut om en ny ordning för taxeringen i första instans och införande av skattenämnder. Mot den bakgrunden har utskottsmajoriteten stannat för att man för närvarande inte är beredd att föreslå de åtgärder som motionärerna efterlyser. Man har alltså avstyrkt de aktuella motionerna. Jag vill här också påpeka vad justitieministern har uttalat — utskottsmajoriteten instämmer i det — om omloppstiderna för skattemål. Hon har sagt att en rimlig omloppstid är tolv månader. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! Göran Magnusson sade att det var väldigt viktigt med miljöutbildning. De fakta som vi har fått fram visar att bara 30 åklagare och ett 40-tal polismän har fått denna utbildning. Hur många poliser har vi i det här landet? Det är åtminstone fler är 40, Göran Magnusson, och fler skulle behöva den här utbildningen. Vi har fler än 30 åklagare. Även om man fortsätter med utbildningen — det är det enda som är beslutat — räcker det inte; alla skall få miljöutbildning. Jag är mycket förvånad över att utskottsmajoriteten inte framfört den viljeyttringen att det är absolut nödvändigt att alla som är berörda av miljöfrågor skall få miljöutbildning i fortsättningen. När det gäller domstolsväsendet råder det ingen enighet om de besparingar som regeringen har gjort, besparingar som man i fjol beskrev som förstärkningar. Man drev in 8 miljoner och gav tillbaka 6 miljoner. Så leker man med orden och kallade det förstärkningar. Det var som sagt bara ett skämt. Dessutom råder det inte heller enighet om att inte ställa sig bakom domstolsväsendets yrkande. Jag upplever faktiskt det t.o.m. så att det är i strid med regeringsförklaringen, där man sade att domstolsväsendet är i kris och att det skall få de resurser som behövs. Nu ger inte utskottsmajoriteten de resurser som behövs. Beträffande ersättningen till nämndemän har det visst föreslagits en höjning från 260 kr. till 300 kr. i grundarvode. Men tilläggsbeloppet är dubbelt så stort, och mer än det. Där har man lagt på 350 kr. Det är intressant att höra att Göran Magnusson och socialdemokraterna är inne på att införa samma orättvisor i en hel del andra nämnder och styrelser över landet. Vi får väl höra vad de förtroendevalda tycker om det. Jag skulle vilja rätta till mitt bifallsyrkande. Jag glömde att yrka bifall till reservation 3, som jag alltså nu yrkar bifall till. I hastigheten yrkade jag bifall till reservation 7, som skiljer sig på ett fåtal ord från reservation 8, som jag egentligen vill yrka bifall till.
Herr talman! Göran Magnusson började så charmant med att säga att det beträffande domstolsväsendet råder enighet om principerna. Det är klart att det råder enighet om att vi skall ha domstolar och att den rättsvårdande verksamheten skall hållas på en hög nivå. Men det råder inte enighet om huruvida våra domstolar kan verka enligt principerna. Vi vill nämligen att de skall kunna göra det, men då behövs faktiskt högre anslag. Sedan är det väl en annan sak — som vi inte skall diskutera nu — hur vi skall ha det med domstolarna i framtiden. Det blir inte bättre arbetssituation av att justitieministern och departementet går ut och oroar ett antal domstolsjurister. Så sade Göran Ericsson att domstolsverket inte tycker att det behövs mer ADB just nu. Man skulle inte klara av det. Jag har faktiskt besökt ganska många domstolar och träffat ganska många domstolsjurister. De delar inte alls domstolsverkets uppfattning. Jag förstår dem. De flesta svenska tingsrätter och hovrätter ser ungefär likadana ut som på den tid när jag själv satt ting på 50-talet, då man mer eller mindre fick skriva för hand. Så ser inte den svenska förvaltningen ut i allmänhet. Det är därför vi från folkpartiet vill ge större anslag till domstolarna. Som ordförande i utskottet kan jag inte annat än stilla påpeka för Ingbritt Irhammar att vi två och dessutom en centerpartist till var de enda som hade hörsammat skånska hovrättens inbjudan och gått dit. Vi fick beskedet att det inte fanns någon miljöutbildning hos domstolen. I dag diskuterar vi miljöutbildning för poliser och åklagare. Något annat har inte motionerats om i detta ärende. Jag hoppas att även Inger Schörling vill vara snäll och notera detta. Jag kan inte förstå vad Inger Schörling menar med sin anmärkning om att ärendet inte har diskuterats tillräckligt i utskottet. Det går mycket bra att begära ordet när jag för klubban. Men om ingen begär Prot. 1988/89:103
FISEN 5 S z väsendet och domstols Herr talman! Göran Magnusson presterade här ett modest och stillsamt väsendet anförande, och jag skall inte vara mycket sämre. Jag vill emellertid påpeka tre saker. Visst har det tillförts nya resurser, som Göran Magnusson sade. Med beaktande av att den nya häktningsordningen faktiskt slagit igenom har resursbehovet inom domstolarna och domsagorna ökat alldeles påtagligt. Så de resurser som regeringen har tillfört och som Göran Magnusson utbredde sig över från talarstolen är i själva verket inte så betydelsefulla som han vill göra gällande. Jag förstår att utskottsmajoriteten, precis som det står i betänkandet, känner oro. Det gör vi inom oppositionen också. Det var därför centern, folkpartiet och moderaterna samlade sig kring en reservation. Men den oro som Göran Magnusson känner skulle vara något mindre om majoriteten hade fångat upp de motionsyrkanden om ökade medel till domstolarna som faktiskt fanns. Nu gjorde den inte det, och nu får den vara orolig. Men oro ger inga pengar och inga nya resurser. Jag har, herr talman, en känsla av att socialdemokraterna bedriver någon form av politisk planering inom rättsväsendet, där man nästan kör en verksamhet i botten, som är fallet med polisen. Verksamheten nästan faller samman och det nästan utbryter panik. Skall detta bli fallet också med domstolarna, så att vi fram mot början av 90-talet har ett domstolsväsende som ligger för fäfot och vi får böja oss 180” under galgen och försöka rädda spillrorna?
Herr talman! Jag vill gärna börja med att erinra meddebattörerna om att en del av de resursbrister och annat som vi nu diskuterar faktiskt har sitt ursprung i att det statsfinansiella läget har varit radikalt annorlunda under ett antal år än vad det för närvarande är. Sett i ljuset av dagens kompletteringsproposition kan det nästan verka spöklikt när man erinrar om statsbudgetar med underskott i storleksordningen 50, 60 nästan upp till 90 miljarder. Med detta vill jag inte påstå att det är där som hela frågan har sin utgångspunkt. Men man bör ändå komma ihåg att det faktiskt varit betydande underskott i statsfinanserna och att det i sin tur har lett fram till den budgetteknik som använts här med huvudförslag som alltså innebär besparingar. Men att domstolsväsendet både kommande budgetår och innevarande budgetår är undantaget från detta huvudförslag är ett tecken på att regeringen och vi socialdemokrater ser på dessa frågor mycket seriöst och vill medverka till att domstolarna får så bra arbetsförhållanden som möjligt. Sedan till Ingbritt Irhammar: Jo, jag vet nog att det finns fler än 40 poliser. Men som Ingbritt Irhammar beskriver bristen på poliser skulle man kunna tro att hon inte har sett fler än 40 poliser. Bortsett från detta är det bara att konstatera att det har förekommit en omfattande utbildning i miljöfrågor för både åklagare och poliser. Den utbildningen skall också fortsätta. Därför 141 förefaller det vara något mindre meningsfullt att göra uttalanden om behovet av en verksamhet som faktiskt redan finns. Det är anledningen till att vi i majoriteten inte har instämt på den punkten. Det föreligger självfallet ingen skillnad i fråga om intresset för att miljöfrågor skall tas upp och utredas av åklagare för att sedan beivras vid domstolarna. Beträffande ADB-utrustningen finns det en beskrivning av förhållandena i det material som iordningställts om domstolarnas arbetssituation. Den beskrivningen stämmer väl överens med den beskrivning som utskottets ordförande för en stund sedan relaterade. Dess värre ligger man långt efter arbetsmässigt. Vad jag menade med mitt uttalande om domstolsverkets resonemang om att det inte fanns tillräckligt med medel var att man inte klarade av att förse domstolarna med teknisk utrustning, enligt verket. Detta får dock inte tas till intäkt för att man kan sänka ambitionerna. Självfallet är det väldigt angeläget att man i stället så snabbt som möjligt kan ge alla domstolar ett ordentligt ADB-stöd, både när det gäller t.ex. registreringsarbetet för domare och när det gäller ordbehandlingsarbetet. Det skulle ju underlätta processen oerhört mycket. Vidare är det väl också angeläget, herr talman, att man i en sådan här situation diskuterar såväl rekryteringen till domarbanan som sådana förändringar i domarnas arbetsuppgifter som kan bidra till att domstolsarbetet blir mera intressant. Det gäller ju att kunna behålla våra domare inom den här verksamheten. Men då fordras det naturligtvis även avtalsmässiga uppgörelser som går i samma riktning. Så har ju också varit fallet under senare år. Det finns alltså anledning att se över arbetsuppgifterna vid domstolarna. Mot den bakgrunden tycker jag att det är litet orättvist att, som Karin Ahrland gör, säga att den pågående diskussionen om domstolarna oroar. Jag tycker i stället att det är bra att den diskussionen kommer i gång. Det finns ju nu en promemoria som, såvitt jag vet, är ute på remiss. Dessutom har justitieministern aviserat en proposition till hösten, där principerna för ett fortsatt utredningsarbete beträffande domstolsväsendet skall tas upp.
Herr talman! Göran Magnusson säger att det är statens finansiella läge som är skälet till den tidigare nedskärningen av anslaget till domstolsväsendet. Det skulle alltså vara orsaken till att domstolsväsendet har hamnat i en krisartad situation. Men nu är man alltså beredd att åstadkomma så bra arbetsförhållanden som möjligt. I regeringsförklaringen sades ju också att det här är ett prioriterat område. Men det har man inte visat, Göran Magnusson! Man har inte prioriterat detta område. Man ställde inte upp när det gällde att tillgodose de behov som domstolsverket hade pekat på. Det är faktiskt inte bara politiker som talar om svek från regeringens sida i detta avseende, utan det gör också de som arbetar inom domstolsväsendet. Man är mycket besviken. Vi har, som sagt, haft en hearing. Då framgick det klart och tydligt att man verkligen var allvarligt oroad över förhållandena på detta verksamhetsområde. Sedan något om utbildningen på miljöområdet. Visst skiljer vi oss åt här! Vi i centern nöjer oss inte med att enbart göra uttalanden om att det behövs en fortsatt utbildning av åklagare inför nästa år. Det går alltså inte att bara Prot. 1988/89:103 säga: Det räcker med den utbildning som polismännen har fått. 25 april 1989 Jag talade om ett besök hos hovrätten i Malmö och jag anförde det 'Anslag till äfdagar: exemplet just för att visa att det är på fler områden som man talar om alldeles ä ä ä ä Kp - å väsendet och domstolsför dåliga kunskaper när det gäller miljön. Vi har alltså missat ett stort NER det område i samband med behandlingen av motioner och i övrigt i utskottet. Detta beklagar jag.
Herr talman! Apropå de många utredningarna beträffande domstolarna och den senaste promemorian vill jag bara säga att det kanske är bra om Göran Magnusson noterar att det finns en del förslag i promemorian som vi kan ställa oss bakom. Men det finns också ett par tre förslag som i högsta grad oroar dem som arbetar i våra domstolar. De blir alltså inte uppmuntrade av sådana här förslag från departementet. Så något om budgetläget. När statens budget skall gås igenom är det alltid, Göran Magnusson, fråga om vad ett politiskt parti vill prioritera. Vi i folkpartiet anser att rättssäkerheten kräver att domstolsväsendet prioriteras.

Herr talman! Göran Magnusson ville påskina att det var sämre budgetar under den borgerliga regeringstiden än det är nu. Jag tycker att det är billigt att resonera på det sättet. Det är väl ändå så, att rättsväsendet aldrig någonsin har fått sådana förstärkningar som det fick under den borgerliga tiden. På ett år antogs faktiskt 800 polisaspiranter. Göran Magnussons trick går alltså inte hem. Domstolsverket har faktiskt äskat medel — naturligtvis inte utan skäl. Domstolsverket behöver nämligen 7 miljoner. Då går det inte att bara säga att domstolsverket inte behöver de pengarna. Rikspolisstyrelsen har tidigare äskat fler poliser och fler antagningar. Men det önskemålet viftade ni bara bort och sade: Aldrig någonsin har polisen haft så bra resurser som nu när vi socialdemokrater har makten. Under några års tid sade ni så. Men till slut ramlade korthuset ihop. Nu förhåller det sig på ungefär samma sätt med domstolarna. Ni säger: Ja, visst kan man vara litet orolig för ögonblicket. Det ser inte bra ut. Men regeringen har tillfört medel. Så går det några år och sedan ligger domstolarna för fäfot. Jag måste, herr talman, säga att det är något egendomligt att jag i egenskap av moderat ledamot av denna kammare skall behöva driva socialdemokratin i expansionistisk riktning. För ögonblicket känner jag dock ett tämligen stort behov därav.

Herr talman! Det finns vissa politiska områden, Göran Ericsson, där moderaterna aldrig har dragit sig för att driva socialdemokratin i expansionistisk riktning, så det här förfarandet är principiellt inte helt ovanligt. Ingbritt Irhammar säger att anslagen till domstolsväsendet har skurits ned. Ja, men det har inte präglat anslagsverksamheten. Man har ju undantagit domstolsverket från huvudförslagen och sagt att detta är ett prioriterat 143 område. Regeringen har också tillfört ytterligare medel — både i höstas och i samband med denna budget. Nu tillförs, som jag sade i mitt huvudanförande, 10,2 milj.kr., varav drygt 7 milj.kr. avsätts för personal. När det gäller resten av pengarna fördelas dessa lika på utbildning resp. ADB. När socialdemokrater pekar på det statsfinansiella läget och budgetunderskott blir man ganska upprörd. Det är klart att ju fler år som går, desto mindre skall dessa underskott diskuteras. Men man kan faktiskt inte bortse från de reella statsfinanserna i något sammanhang. Dessutom har man arbetat hårt på att försöka få ordning på affärerna. Det är kanske inte riktigt rättvist mot oss socialdemokrater att säga att vi bara skulle vara litet oroade just nu eller att vi endast uttrycker oro för läget inom domstolsväsendet. Jag har faktiskt pekat på flera insatser som gjorts både i penningfrågor och i samband med utredningar av olika slag och som skulle kunna leda till en bättre situation. Det är väl inte alldeles säkert att de 6,7 miljoner som de tre borgerliga partierna har enats om skall reserveras i budgeten på ett avgörande sätt skiljer ett domstolsväsende i kris från ett väl fungerande domstolsväsende. Men det är möjligt att ytterligare någon klok åtgärd skulle kunna vidtas. Till sist vill jag, herr talman, säga något om den diskussionspromemoria som har upprättats i justitiedepartementet. Det är bra att frågorna ställs under debatt och blir föremål för diskussion. Om förändringar skall göras eller förhållanden genomlysas på det ena eller andra samhällsområdet är det angeläget att få till stånd en hyggligt bred diskussion.

Herr talman! Man kan naturligtvis inte bortse från statsfinanserna. Jag försökte i mitt inlägg tala om att moderata samlingspartiet inte tittar på statsfinanserna när vi försöker sköta rättsväsendet — det måste få kosta. Det är naturligtvis riktigt, Göran Magnusson, att skillnaden mellan ett domstolsväsende i förfall och ett domstolsväsende som fungerar alldeles utmärkt inte är 6,7 miljoner. Det jag försökte säga, som Karin Ahrland också har varit inne på, är att beloppet nästa år kommer att vara 13 miljoner. Om man inte någon gång börjar lyssna brakar det förr eller senare ihop. Jag har under denna debatt försökt visa på den teknik som använts inom polisväsendet, som har varit tämligen förödande. Även 6,7 miljoner har därför stor betydelse när det gäller att behålla skickliga jurister. Som vi pekar på i reservationen, kan den situationen uppstå att alla de duktiga flyr domstolarna och går ut i näringslivet. Domstolarna behöver de duktiga människorna, och då kan 6,7 miljoner har en betydelsefull inverkan.
Herr talman! Får jag bara säga att vi i folkpartiet alltid tittar på 25 april 1989 statsfinanserna och sedan försöker prioritera, och vi prioriterar då gärna rättsväsendet. Göran Magnusson var inte med här i kammaren under de borgerliga åren, och därför kanske han måste upplysas om det förhållandet att det aldrig någonsin när vi hade budgetunderskott hände att Göran Magnussons parti försökte snåla. Men ni var inte heller särskilt överdådiga när det gällde rättsväsendet.

Herr talman! De åtgärder som hittills har vidtagits för att komma till rätta med narkotikaproblemet på våra kriminalvårdsanstalter har varit otillräckliga. Visst har det blivit vissa förbättringar på en del håll, men det finns också åtskilliga anstalter där narkotikan flödar som aldrig förr. På s. 10i det betänkande som vi nu har att behandla har utskottsmajoriteten uttryckt sin tillfredsställelse över att de intagna på kriminalvårdsanstalterna numera är skyldiga att på anmaning lämna urinprov för kontroll av huruvida narkotikapåverkan föreligger. Jag vill i det sammanhanget säga att jag givetvis tycker att det är bra med urinprovskontroller. Samtidigt anser jag emellertid att värdet av dessa inte får överskattas. Kontrollerna kan ju bara avslöja den som använt narkotika. Den som ägnar sig åt försäljning utan att själv missbruka kan inte avslöjas med aldrig så många urinprov. Det är därför viktigt att urinproven kombineras med andra åtgärder, om vi skall ha en chans att komma till rätta med narkotikan på anstalterna. De åtgärder som måste vidtas mot narkotikan på fängelserna avser inte bara själva bruket utan alla former av befattning med narkotika. Vi vet ju att många intagna som inte själva är missbrukare sköter sina narkotikaaffärer från fängelserna. Den rikliga tillgången på narkotika inom kriminalvården har medfört att många fängelsedömda numera gör sin narkotikadebut på anstalten. Narkotikan är på vissa orter mer lättillgänglig innanför än utanför murarna. Det förhållandet att andelen langare och missbrukare bland de intagna på kriminalvårdsanstalterna har ökat kraftigt under senare år har medfört att det har uppstått en marknad bland de intagna, där missbrukarna köper narkotika på kredit av langarna och därigenom skaffar sig stora skulder 145 under sin anstaltsvistelse. När de sedan friges måste de genast begå nya brott för att kunna betala av sina skulder. Herr talman! Staten måste anses ha en skyldighet att garantera de intagna en narkotikafri miljö under anstaltstiden. De intagna får aldrig, frivilligt eller genom påverkan från andra intagnas sida, bli missbrukare under fängelsetiden. För många människor skall ju anstaltsvistelsen faktiskt innebära en vändpunkt i livet. Det har hänt att intagna som inte velat komma i kontakt med narkotika har begärt att få bli inlåsta i isoleringscell. Och det är ju verkligen uppochnedvända världen att de som vill sköta sig också måste låsa in sig. Det skall väl i rimlighetens namn inte finnas fler lås .på den skötsammes dörr än på den misskötsammes. Arbetet med att få kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika måste intensifieras. Det är därvid angeläget att varje kriminalvårdsanstalt snarast får i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram med förslag till insatser för att garantera en drogfri miljö. Det är inte tillräckligt att det finns narkotikafria avdelningar litet här och där. Alla kriminalvårdsanstalter måste göras fria från narkotika. Angelägenheten av att så sker är för övrigt så framträdande att intresset av att de intagna garanteras personlig integritet måste ge vika. Kontrollen av de intagna och även besökande i anstalt måste skärpas. I de fall en intagen upptäcks med missbruk bör detta leda till kännbara sanktioner i form av t.ex. indragna permissioner och disciplinära bestraffningar i vidare omfattning än för närvarande. En klar differentiering av de olika kategorierna intagna på olika avdelningar resp. anstalter i kombination med inrättande av mindre avdelningar måste göras. Den omständigheten att detta innbär att en del lokalanstalter helt inrättas för vissa kategorier intagna kommer självfallet att leda till placeringaristrid med den s.k. närhetsprincipen. Intresset av att hindra spridningen av narkotikamissbruket och att kunna erbjuda möjligheter till rehabilitering även på lokalanstalterna väger emellertid så tungt att detta kan godtas. Åtgärder för att genomföra differentieringar inom kriminalvården är så viktiga att de bör vidtas redan under kommande budgetår. Det är i första hand för att kunna göra detta som vi moderater föreslår att anslaget till kriminalvården skall ökas med 10 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Ett särskilt problem inom kriminalvården utgör omhändertagandet av intagna med grava narkotikaproblem. Kriminalvården bör visserligen i enlighet med den s.k. normaliseringsprincipen i första hand utnyttja de vårdresurser som redan finns i stället för att bygga upp egna.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 När det gäller anslaget till brottsförebyggande rådet yrkar jag bifall till reservation 8.

Prot. 1988/89:103 Herr talman! Låt mig först slå fast att folkpartiet värnar om en human 25 april 1989 kriminalvård. Men det är inte detsamma som kravlöshet. Staten kan med z ök RE nde å Ne LJ Anslag till kriminalvårskilda medel hjälpa enskilda individer som på olika sätt har hamnat utanför i 5 - SKOR den och brottsföresamhället. I sista hand måste dock var och en ta ansvar för sina gärningar och byggande rådet ta de konsekvenser som kan följa av dem.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 Missbruket, främst narkotikamissbruket, försvårar eller förhindrar också ofta återanpassningen av de kriminella. Narkotikamissbruket och de följder detta får, både på anstalterna och utanför, torde utgöra den främsta förklaringen till att kriminalvårdsreformen av år 1974 inte har motsvarat de förhoppningar som från början knöts till den. Den borde därför nu enligt folkpartiets mening utvärderas av en parlamentarisk utredning. Förutsättningarna för denna reform är helt enkelt rubbade på grund av narkotikan. Nästan hälften av dem som döms till fängelse är narkotikamissbrukare. Många fortsätter att missbruka under själva anstaltstiden. Detta innebär att rehabiliteringen och rehabiliteringsförsöken ytterligare försvåras och att de ambitioner som finns att hjälpa internerna till ett hederligt liv i frihet inte kan genomföras. Missbruket under anstaltstiden leder till att de intagna skaffar sig skulder. För att kunna återbetala dessa måste de begå brott, ofta omedelbart efter frigivningen. Det är därför det är en sådan angelägen uppgift att stoppa narkotikainförseln till anstalterna. I dag finns det få kriminalvårdsanstalter som kan sägas vara narkotikafria. Det är oacceptabelt. Vi vill ha ett åtgärdsprogram för en drogfri miljö vid varje anstalt och ett åtgärdsprogram som också efterlevs. Vi vill ha en skärpt kontroll, både av de intagna och av de besökande på anstalterna, även på bekostnad av deras integritet. Vi vill ha en differentiering av de intagna, så att de som är utan narkotikaproblem inte kommer i kontakt med narkotikan och så att missbrukare inte kommer över narkotika, även om en sådan differentiering innebär att närhetsprincipen och normaliseringsprincipen — så viktiga i 1974 års kriminalvårdsreform — åsidosätts. Till sist något i korthet om de fyra andra reservationer som Karin Ahrland och jag står bakom. I reservation nr 2 noterar vi att sjuksköterskorna vid lokalanstalterna fått en alltmer pressad arbetssituation. Vi vill, liksom för övrigt kriminalvårdsstyrelsen, att deras halvtidstjänster skall bli heltidstjänster. I reservation nr 5 konstaterar vi att det är bra att en anstalt i Stockholmsområdet nu har reserverats för kvinnliga intagna. Men vi tycker att även kvinnor på s.k. blandade anstalter skall kunna få vara helt avskärmade från manliga intagna om de så önskar. En utvärdering av de gemensamma placeringarna måste göras. En sådan har aldrig gjorts. I reservation nr 7 menar vi att eftersom t.ex. endast 4 96 av de på anstalt intagna är kvinnor — kvinnornas kriminalitet är så mycket lägre än männens — 147 kan könsrollernas betydelse för brottsligheten vara av ett specifikt forskningsintresse. Slutligen, herr talman, tycker vi i reservation nr 8 att någon särskild information om ekonomisk brottslighet inte är nödvändig. Resurserna är knappa. Det har framgått tidigare här i kväll. Det finns angelägnare projekt att satsa på.

Herr talman! Det har talats väldigt mycket om den otillfredsställande situation på fängelserna som narkotikamissbruket vållar. Det jag skall tillägga är att detta är mycket konstigt. Åtgärdsprogram har ju gjorts upp på alla anstalter. Ändå fungerar det inte, vilket helt klart betyder att åtgärdsprogrammen måste förnyas och förändras. En annan sak som gör att det är konstigt att missbruket fortsätter är att det nu påstås att de intagna är mer motiverade att bli av med sitt missbruk under anstaltstiden än de var för några år sedan. Då borde egentligen missbruket ha minskat. Men, som sagt, antalet grava missbrukare har i stället ökat. 1983 utgjorde det 42 26 av de intagna, i dag utgör det 68 70. Det är också bakgrunden till att vi i en centermotion har sagt att det är mycket viktigt att ytterligare en riksanstalt blir en sluten anstalt för grava missbrukare, eftersom flera intagna har vitsordat att de genom denna ser en möjlighet att slippa sitt drogberoende. Därför behövs den riksanstalt som vi har talat om i reservation 4. Självklart skall ingen som inte tidigare är missbrukare behöva bli missbrukare under anstaltstiden. De som vill leva helt narkotikafritt på anstalterna skall ha en absolut rätt att få göra detta. Erfarenheterna av gemensam placering av män och kvinnor på samma anstalt är mycket skiftande. Som tidigare har sagts har ingen utvärdering gjorts av dessa gemensamma placeringar. Därför är det mycket viktigt att så sker. Det finns många kvinnor som påstår att de har blivit utnyttjade av män på gemensamma anstalter. Kvinnorna är därmed i underläge. Det skall inte behöva accepteras. De kvinnor som själva anser att de vill leva isolerade från manliga intagna skall också ha absolut rätt att få göra detta. Visserligen påstås det att kvinnor kan få önska sig till en kvinnlig riksanstalt och på så sätt slippa att konfronteras med männen. Men då mister de fördelarna med närhetsprincipen. Varför skall kvinnor ha det sämre än män på det här området? Vi har från centerns sida motionerat om att alla våldsmän som behöver hjälp med rehabilitering efter att ha begått våldsbrott skall ha rätt till detta. Vi har ställt dessa krav tidigare, och vi har med tillfredsställelse kunnat se att en försöksverksamhet har kommit i gång i Göteborg som anses ha varit bra. Verksamheten utökas. Dessutom har ytterligare anstalter fått hjälp med rehabiliteringsverksamheten. Det är bra. Vi har förståelse för att det kan ta litet tid att utveckla terapioch rehabiliteringsverksamheten på alla anstalter. Men målet måste självklart vara att alla de som vill och behöver ha denna terapioch behandlingshjälp skall få det. Det vi vet är att det är mycket vanligt att de våldsmän som har våldfört sig på kvinnor och barn har en mycket dålig brottsinsikt. Därför är det viktigt att de själva förstår sitt agerande, så att de inte efter frisläppandet går ut och gör om samma brott igen. Vi vet att de som utsätts för sådana här sexuella övergrepp riskerar att Prot. 1988/89:103 bli berövade både sin barndom och ett normalt fungerande vuxenliv. Mot 25 april 1989 bakgrund av att antalet anmälda sexövergrepp mot barn ökar behövs verkligen dessa kraftfulla insatser. Kvinnors brottslighet ligger sedan 200 år tillbaka på mellan 6 och 18 96. Den har legat ganska konstant på denna nivå. Det innebär att det på varje dömd kvinnlig brottsling går sju manliga. Vad beror de skillnaderna på? I dag finns det ingen bra förklaring till varför det är så här. Vi vet över huvud taget väldigt litet om kvinnors kriminalitet. Visserligen talar man om biologiska skillnader. Man talar om könsrollernas betydelse, och det lämnas fler förklaringar. Men det enda vi säkert vet är att om brottsligheten bland män var lika låg som bland kvinnor skulle vi vara av med merparten av den totala brottsligheten. Att minska den totala brottsligheten tror jag att det finns ett verkligt gemensamt intresse för här i riksdagen och även bland svenska folket. Därför är det mycket viktigt att verkligen försöka utröna vilka skälen är till den lägre kriminaliteten hos kvinnorna jämfört med männen. Nu skriver utskottsmajoriteten att det är redan pågår forskning på det här området och att det är tillräckligt. Då säger vi i centern — och folkpartiet som också har ställt sig bakom centermotionen — att det inte alls är så. Och varför påstår vi det? Jo, vi har vänt oss till dem som forskar på det här området, bl.a. till brottsförebyggande rådet, BRÅ, som säger att det har utretts alldeles för litet på området. I förra veckan hölls det faktiskt ett seminarium om kvinnor och brott för att visa att det finns alldeles för många frågetecken, varför det behövs mer forskning. Detta är skälet till att vi har reserverat oss. Slutligen vill jag, herr talman, bara säga att ett enigt utskott har uttalat sig om hur viktigt det är att just BRÅ i framtiden får de resurser som man behöver för att kunna arbeta med den inriktning som nyligen har bestämts för BRÅ. I dag har BRÅ det faktiskt svårt ekonomiskt. Därför vill jag understryka att det mycket snart kan behövas ekonomiska tillskott. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5, 6, 7 och 8.

Herr talman! Vpk säger nej till ytterligare 200 fängelseplatser. Inom vpk anser vi nämligen att det inte är fler fängelseplatser som behövs utan fler alternativ till fängelser. Det är bara Sverige och Finland kvar bland Europas länder som inte har någon form av t.ex. samhällstjänst. Nu skall vi komma i gång med en försöksverksamhet, och jag hoppas att försöket inte drar ut på tiden utan att en permanentning kan ske inom kort. Men det räcker inte med bara det alternativet. Samhällsekonomiskt är det fullkomligt vansinnigt att fortsätta att låsa in människor i den omfattning som vi gör, samtidigt som vi med säkerhet vet att dessa människor inte blir laglydigare av fängelsestraff. Den lutherska andan behäftar fortfarande vårt tänkande — så även mitt. Men jag hoppas att det enbart är som en känslomässig ventil för att jag sedan skall kunna tänka litet mera klart och rationellt. Om man saknar arbete och bostad, om man har en ofullständig utbildning, om man har dåliga eller inga fungerande medmänskliga relationer, om man har begått brott och dömts till fängelse för detta, ja då är alla de uppräknade bristerna och problemen kvar när fängelsestraffet är avtjänat. 149 Oftast har den straffade fått ytterligare problem, nu även som stämplad brottsling. Kanske har vederbörande psykiska skador, som helt säkert kan uppkomma som en följd av ett frihetsberövande. Om vi går bakåt i tiden och ser på Institutionssverige, finner vi att vi under tidernas lopp har haft olika grupper av människor på olika institutioner. Vi har haft handikappade t.ex. synskadade, som skulle vara i en egen institution. Även de som bodde längst upp i Norrbotten skulle ned till Stockholm. Vidare kan man nämna de hörselskadade, förståndshandikappade, gamla, ja, om vi går litet längre tillbaka i tiden, människorna i fattighusen. Undan för undan har vi insett att vård, utbildning, anpassning till samhället för olika grupper lyckas bäst, om man ordnar för dem inne i det öppna samhället. Grupp efter grupp har flyttats ut från institutionerna. Slutna institutioner behövs för de brottslingar som är klart farliga för samhället och som åtminstone till en början behöver vårdas i en sluten anstalt. Men många, speciellt unga människor och förstagångsförbrytare, behöver hjälp och fostran för att inordnas i samhället och för att kunna fungera på ett bra sätt tillsammans med andra människor. Ja, men vi har ju öppna och halvöppna anstalter, tänker kanske någon. Men det är fortfarande anstalter med alla de nackdelar som en anstalt har.

De här människorna är ofta svikna av samhället. Redan tidigt har de ramlat mellan maskorna i samhällets skyddsnät. Det rimliga och mest samhällsförnuftiga vore därför att försöka komma till rätta med brottets orsaker och inte i första hand att ropa efter straff för gärningen. Att beskriva bakomliggande samhällsorsaker, sådana som ligger utanför justitiedepartementets och justitieutskottets kompetensområden, är ju en sak. En annan sak är att konkret angripa och begripa vad som är förnuftigast från samhällets synpunkt, att rent konkret utforma åtgärder i påföljdsdelen för att minska omfattningen av den brottslighet som vi redan har. Till att börja med anser vi att inga barn under 18 år skall sättas i fängelse. Jag yrkar bifall till reservation 3. Män dominerar på brottssidan och kvinnorna på brottsoffersidan. Gränserna mellan vad som anses maskulint och vad som är brottsligt ligger kanske för nära i vårt samhälle. Detta kan vara en av förklaringarna till förhållandet. De män som allvarligt överskrider den här gränsen, som misshandlar eller våldför sig på kvinnor och barn, behöver emellertid hjälp till rehabilitering. De behöver hjälp till en könsbekräftelse som inte kräver ett våldsbeteende av dem. Detta är nödvändigt för att göra livet säkrare för kvinnor och barn och för att göra livet bättre för dem själva. Därmed yrkar jag bifall till reservation 6. Jag deltog i BRÅ:s konferens förra torsdagen, då det talades om kvinnor och brott, och jag övertygades då om att det faktiskt behövs särskilda anstalter för kvinnor. Kvinnor har ofta större behov av närhet än män, eftersom kvinnor ofta har barn eller andra närstående som de oroar sig för, Prot. 1988/89:103 känner ansvar för och vill ha kontakt med. 25 april 1989 Därmed yrkar jag bifall också till reservation 5. Anslag till kriminalvår:
Herr talman! Det har sagts många kloka saker om narkotikafria anstalter från kammarens talarstol. Jag behöver inte upprepa allt det — jag kan bara säga att den situation som vi i dag har är helt oacceptabel. Ingen möda får sparas när det gäller att göra våra anstalter fria från narkotika. Det har inte blivit bättre; tyvärr — det har blivit sämre. Narkotikainflödet till anstalterna är värre än någonsin, om man får tro dem som arbetar där. Detta måste stoppas. Jag tänker inte säga mer än så: Stöd reservation nr 4! Så till Anslag till kriminalvårdsanstalter och HIV/aids-problematiken, som ju har blivit ett stort problem. En grupp som är drabbad är naturligtvis sjuksköterskorna, som skall ta prov och som skall verkställa de ökade krav på det här området som kriminalvården har fått. Den utökning av 13 halvtidstjänster till heltider som regeringen föreslagit medel till i budgeten räcker enligt vårt förmenande inte heller. Dessutom är de avsedda enbart för storstadsregionerna, och det är att blunda för den verklighet vi har: Det här problemet finns inte bara i storstadsregionerna — tyvärr. Därför yrkar jag bifall också till reservation nr 2. Så till Kvinnor på lokalanstalt. Även människor som döms för brott skall ha vissa fundamentala rättigheter i ett civiliserat samhälle. De rättigheterna skall vara: Att i fängelset slippa narkotika, naturligtvis, att slippa sitta ihop med narkomaner om man inte vill det, att slippa utsättas för hot och trakasserier och att slippa utsättas för ännu mer negativ påverkan än straffet i sig utgör. Jag sympatiserar med mycket av det Berith Eriksson sade. Tyvärr har vi i dag inte ett sådant samhälle att vi kan slippa våra fängelser och anstalter. Men man skall i varje fall inte behöva utsättas för ytterligare negativ påverkan. En annan självklar rättighet är att kvinnor som sitter i fängelse inte skall behöva utsättas för sexuella trakasserier från manliga intagna. Enda sättet att komma till rätta med det är att kvinnor som så önskar och som känner det hotet skall kunna beredas plats isolerade från manliga interner. Om det kräver separata anstalter skall vi i möjligaste mån försöka få dem till stånd, och där det inte går skall man ha separata avdelningar. Vi vill också ha en utvärdering av den gemensamma placeringen. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 5. En annan viktig mänsklig rättighet i ett civiliserat samhälle måste vara att den intagne ges möjlighet att komma tillbaka till ett normalt liv. Därför tycker vi att det är oerhört viktigt att den försöksverksamhet som nu pågår när det gäller att rehabilitera sexualoch våldsbrottslingar inte bara får fortgå utan även utvidgas. Alla intagna som vill måste få den här möjligheten. Det är oskattbart för samhället om man lyckas bryta en brottslig bana och skapa en fri och fungerande människa. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. När det gäller könsrollernas betydelse för brottsligheten har här redan sagts att skillnaderna mellan kvinnor och män är stora när det gäller brottsbenägenhet. Det vore väl alldeles fantastiskt om vi kunde få reda på 151 mer om varför det är så och om forskningen kunde ge oss ett verktyg att åtgärda den manliga brottsligheten! Det skulle vara en upptäckt av enorm betydelse. Därför vill jag också yrka bifall till reservation nr 7. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 4, 5, 6 och 7 från miljöpartiet de gröna.

Herr talman! Det går lika bra att jag vänder mig till Birthe Sörestedt. Jag 25 april 1989 har aldrig sagt att vi skall avskaffa fängelser. Men vi i vpk anser att det antal fängelser vi har i dag räcker och pekar i vår reservation på att det är alternativ till fängelser för dem som vi kallar för socialt betingade brottslingar som behövs. Statistik och tabeller finns det gott om som en följd av många års kriminologisk forskning. En känd kriminolog påpekar dock att kriminologi är ett slags mekano för stora pojkar, där det viktigaste blir att försöka klämma in verkligheten i korstabeller för att kunna använda sin leksak datorn. I det sammanhanget blir det mycket otillfredsställande att allt det material som inte låter sig tvingas in i korstabeller inte kommit att tas till vara på ett sådant sätt att man kan se en förändring i utformningen av påföljderna. Alla de kunskaper som man har dokumenterat har i praktiken inte påverkat fängelsesystemet. Det har talats en del om motionen angående skillnaden mellan kvinnors och mäns brottslighet. Just uppfattningen om att det som är manligt ligger närmare gränsen för brottslighet än det som uppfattas som kvinnligt visar att det vi behöver arbeta för är att ändra gränserna i samhället för vad som anses manligt och kvinnligt.
Herr talman! Birthe Sörestedt undrade hur långt vi kan gå för att göra kriminalvårdsanstalterna fria från narkotika. Som jag sade inledningsvis, och som även framhållits av Lars Sundin, måste de intagnas personliga integritet ge vika för att vi skall kunna nå målet att alla kriminalvårdsanstalter skall bli fria från narkotika. Jag vill i det sammanhanget påstå att det inte finns någon plats på jorden som det är så lätt att göra narkotikafri som en kriminalvårdsanstalt. Det är nämligen den enda plats på jorden där vi låser in människor. Det är bara viljan som saknas!

Herr talman! Birthe Sörestedt sade att de intagna ibland kan få en första kontakt med narkomanvården på fängelserna. Det är riktigt och det är positivt. Men det negativa och det tragiska är att de intagna också kan få en första kontakt med narkotikamissbruket på fängelserna. Det är därför förhållandena i dag är så otillfredsställande. Det är därför åtgärdsprogrammen måste ses över. Vi måste gå så långt att avdelningarna och anstalterna blir narkotikafria. Det måste vara målet. Hur kan man åstadkomma detta? I vår motion har vi som exempel nämnt att urinprovstagningarna kan övervakas bättre. Det finns många andra förslag som man kan följa. Det är riktigt att en lokalanstalt för kvinnor har avsatts i Stockholmsområdet. Det är också sagt att denna skall få fortsätta att vara en anstalt för kvinnor året ut. Vi menar att detta bör fortsätta längre. Dessutom måste ju målet på detta område vara att alla de kvinnor som vill vara isolerade från män skall ha rätt att vara det. Inte förrän då är tillräckligt gjort på det här området. När det gäller rehabilitering av våldsmän nämnde jag i mitt inledningsanförande att verksamheten i Göteborg har börjat och att den fortsätter. Utvecklingen fortsätter också i övriga delar av landet, där man planerar sådan. Som Birthe Sörestedt kan se, är inte alla anstalter uppräknade. Det är alltså inte planerat för alla, och det är detta vi menar bör göras. Det måste också vara ett mål att alla som vill och behöver skall få denna rehabiliteringshjälp för att komma ifrån det beteende som förstör så mycket, för såväl dem själva som för offren. Visst spelar BRÅ en verkligt central roll när det gäller utvärdering och utredning på brottsområdet, men då är det ju också viktigt att BRÅ får de resurser man behöver! Jag sade tidigare att utskottet enhälligt säger att BRÅ skall få detta, men jag talade också om att det fanns risk för att medlen inte skulle räcka till framöver och att man borde titta på detta.

Herr talman! Det är ju synd att Birthe Sörestedt inte värnar om kvinnor lika mycket som om män — här skall de skickas i väg, långt bort till Stockholm, och får inte rätt till närhet, om de vill slippa påverkas illa av män. När det gäller målet rehabilitering av våldsverkare är jag förvånad över att majoriteten inte vill uttala en viljeyttring att alla som behöver sådan rehabilitering skall få det. Att man i Göteborg har utvidgat verksamheten och har psykologer innebär ju inte att alla kan få den psykologhjälp de behöver. Det behövs psykologer och kuratorer även på andra anstalter. Det har talats om att utbilda personalen på andra anstalter för bättre förståelse, men med sådana problem som att vara våldsverkare och utsätta andra för misshandel och sexuella övergrepp behöver man nog mera än en god förståelse från personalens sida. Det behövs nog kvalificerad hjälp för att lösa sådana problem!
Herr talman! ”Börja i slutändan” sade Birthe Sörestedt. Jag tycker inte det är att börja i slutändan att efterlysa alternativ till fängelse. Eller menar Birthe Sörestedt att vi i en framtid kommer att få alldeles för gott om platser i den typ av fängelser som vi har i dag och att vi först då kan börja tänka på alternativ till den typen av fängelser för alla sorters brottslingar?
Herr talman! Vi har krävt en utvärdering av kriminalvårdsreformen från 1974. För undvikande av missförstånd vill jag säga att för folkpartiets del är de ursprungliga grundtankarna i den reformen alltjämt giltiga. Vi skall naturligtvis slå vakt om den humana kriminalvård som den reformen var ett uttryck för! Men vi måste också på alla sätt bekämpa knarket på fängelserna, och då är differentiering av de intagna en stor sak för oss, liksom kontrollerna och åtgärdsprogrammet. Kontrollerna innebär alltså kränkande av integriteten. Jag är skyldig Birthe Sörestedt svar på vad detta innebär. Jo, det innebär alltså kroppsundersökningar, undersökningar av kroppens håligheter, som det brukar uttryckas. Det är inget tvivel om att det är integritetskränkande, men där får principen om individens integritet ge vika för kontrollen.